Herr talman! I motion 1982/83:822, som undertecknats av 19 socialdemokrater, har vi hemställt att riksdagen hos regeringen begär tillsättande av en särskild kommission med uppgift att utarbeta ett långsiktigt program för industriuppbyggnad i Bergslagen. Meningen är ju att området skall kunna tillföras 45 000-65 000 nya arbetstillfällen under de närmaste tio åren som ersättning för det relativt sett största sysselsättningsbortfallet i landet — ett av de mest sargade områdena, som industriministern uttryckte det för en stund sedan. Det är som bekant i första hand gruvor och järnbruk som drabbats av nedläggningar och reduceringar. Under den allmänpolitiska debatten den 2 februari i år redovisade jag en rad specificerade skäl för vår framställning. Bergslagen, dvs. tjugotalet kommuner i Mellansverige med en sammanlagd befolkning på ca 380 000 personer, har stor arbetslöshet. Karin Flodström och Karl-Gustaf Mathsson har skildrat läget ingående tidigare, och jag behöver inte upprepa det. Det är likadant i samtliga län. Man tar f. n. inte till vara den samlade kunskap om teknik, organisation och ekonomi som finns inom området. Emellertid har regeringsskiftet ändå betytt att det nödvändiga arbetet med en restaurering av Sveriges ekonomi har inletts. I hela landet kan konstateras att produktionen ökar och exporten växer. Hos företagen börjar förmärkas en ny tro på framtiden. Överkapaciteten är dock stor och sysselsättningskrisen är inte löst. Mitt hemlän t.ex. bär ännu bördan av 14 000 människor utanför arbetsmarknaden. Det är lika illa i de andra Bergslagslänen. Det är därför nödvändigt att arbetet med att lösa strukturproblemen inom stålindustrin fortsätter. En framtida organisation måste garantera specialstålverkens ställning, fortsatt utveckling av pågående verksamhet i SSAB:s anläggningar och en tryggad tillvaro för de mindre handelsstålverken. Det är också viktigt att stålindustrins råvaruförsörjning — jag tänker då mest på skrot — kan ordnas. Prospekteringsarbetet i Bergslagen måste ges den omfattning och det stöd som krävs för att området skall kunna bibehålla och helst öka gruvnäringen. Arbetarrörelsen slår nu som tidigare vakt om industrisamhället. Det är från en framgångsrik industrisektor som vi skall hämta resurser till en utbyggnad av den offentliga sektorns servicearbete. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1982/83:23 heter det bl.a. att utskottet delar den oro för utvecklingen i Bergslagen som motionen ger uttryck för. Som framhålls måste insatser göras för att skapa förutsättningar för en reindustrialisering i regionen. ”Problemen i Bergslagen är uppmärksammade i regeringens kansli, och enligt vad utskottet inhämtat pågår f. n. ett beredningsarbete i syfte att få till stånd åtgärder som kan bidra till att vända utvecklingen. Utskottet utgår från att arbetet bedrivs skyndsamt.” Industriministern betygade att detta arbete pågår. Utskottets majoritet har en god tilltro till regeringens framtida arbete, och den delar jag. Det är givet att Bergslagens representanter i denna kammare avser att noga följa de konkreta resultaten, och onödiga tidsutdräkter kommer inte att tolereras. Herr talman! Med hänsyn till vad utskottet anfört finner jag inte nu anledning att ställa något särskilt yrkande, utan jag är till freds med utskottets hemställan.

Herr talman! En regionalpolitisk debatt här i riksdagen handlar ju mycket om siffror, som redovisar hur läget är i regioner, län eller kanske orter — det hör till denna debatt. Jag vill börja med att säga, att bakom dessa siffror döljer sig människor med problem, som har förväntningar på oss politiker. Man förväntar sig att vi skall göra något åt den stora arbetslösheten. De utpräglade industriorterna har ju drabbats hårdast av de förändringar som skett inom näringslivet sedan mitten av 1970-talet. De människor som genom sina insatser i industrin har varit med och lagt en stabil grund att bygga välfärdssamhället på, genom hårt arbete, får också ta de stora stötarna i dag. Detta gäller i särskilt hög grad de anställda inom basnäringarna och de orter som har byggts upp kring basindustrierna, oavsett var de ligger i landet. Och man frågar sig: Var finns rättvisan i detta? Bra och yrkeskunnig arbetskraft för att förädla våra råvaror tas inte till vara för att hjälpa till att förbättra landets dåliga ekonomi. Det är vad vi har upplevt sedan mitten av 1970-talet. Man upplever också hur förutsättningarna för att kunna upprätthålla en bra samhällsservice på dessa orter försämras, i takt med vikande befolkningsunderlag. Jag kommer själv från en ort som har förlorat drygt 1 26 av befolkningen varje år sedan tio år tillbaka, dvs. noga räknat 11 26. Prognosen för framtiden är ännu mörkare. Det stora beroendet av basnäringarna stål och skog samt företagskriser, utan möjligheter till alternativ sysselsättning inom pendlingsavstånd, är orsakerna. Mycket höga arbetslöshetstal, tomma lägenheter och ungdom som i allt större utsträckning förlorat tron, i varje fall på att få ett arbete på hemorten, hör också till denna bild. Det finns en social sida av detta med många mörka inslag. En del av det som skett har varit oundvikligt. Förändringar inom industrin har vi alltid varit utsatta för, men det skulle ha gått att lindra en del med ett större socialt ansvarstagande från företagsägarna. Storbolagsdominansen är också ett oroande inslag i denna bild. Det som förr har upplevts som stabilt är i dag kanske föremål för spekulationer på börsen. Jag tänker då på Uddeholm, som i stort sett över en natt bytte ägare. Det är mot bakgrund av denna korta redogörelse som jag hoppas att riksdagen förstår den stora oro inför framtiden som ligger bakom kravet på en speciell kommission för Bergslagen. Problemen är desamma, oavsett om orterna ligger i Värmland eller i andra delar av Bergslagen. Utskottet hänvisar till det arbete som kommit i gång inom regeringens kansli för att bryta den negativa utvecklingen i Bergslagen. Det är bra att detta arbete har kommit i gång. En del åtgärder har ju också vidtagits av den nuvarande regeringen, och det tyder på förståelse för problemen. Jag tänker då speciellt på insatserna för Lesjöfors och Nyby-Uddeholm, som är mycket tillfredsställande inte minst för sysselsättningen i Värmland. En del av våra strävanden måste vara att behålla så mycket som möjligt kvar av den sysselsättning vi har på bruksorterna. Arbetet kommer — det kan jag försäkra — att följas med stort intresse, och det blir kanske anledning att återkomma. Utskottet behandlar också de andra delarna i den motion som vi väckt om speciella insatser för Värmland. Att vi kräver speciella insatser för länet skall ses mot bakgrund av den svåra situation som har uppstått, inte enbart till följd av problemen på bruksorterna, som jag har uppehållit mig vid tidigare. Sysselsättningen har också drabbats hårt av andra orsaker, exempelvis Vänerskogskonkursen, som har fått till följd en mycket hög arbetslöshet bland skogsarbetarna. Man redovisar från fackligt håll att 30 26 av Skogs medlemmar är i arbetslöshet eller beredskapsarbete i dag, samtidigt som det finns möjligheter att ta ut mera råvara ur skogen. En annan sida av denna bild är också att industrier saknar råvara och får slå igen eller hotas av detta, medan andra importerar råvara för att upprätthålla driften. En såg i Västvärmland har redan varslat om nedläggning, och ytterligare en är hotad. Orsaken är råvarubrist. Även i detta sammanhang är det de anställda i skogen och i industrierna som drabbas, med ytterligare svårigheter för en förut hårt drabbad glesbygd som följd. Insatser av regeringen på detta område för att få fram mera råvara är av yttersta vikt, även ur regionalpolitisk synpunkt. Även byggbranschen har stora bekymmer och kommer att uppvisa en arbetslöshet på över 30 26 kommande vinter om inte speciella insatser görs. Tidigareläggning av planerade landstingsbyggen skulle vara ett sätt att mildra detta. Länet har visserligen tilldelats särskilt stora andelar av de sysselsättningspaket som presenterats, både under hösten och nu i vår, och det är vi givetvis tacksamma för. Men problemen är trots detta stora. | Ett högindustrialiserat län som Värmland drabbas mycket hårt av de förändringar som har skett inom industrin. Länet kommer tvåa efter Norrbotten när det gäller arbetslöshet. Vi har förlorat i runda tal 12 000 industriarbetsplatser sedan mitten av 1970-talet. Allt som kan göras för att förbättra läget för industrin är av stor betydelse för länet. Devalveringen i höstas kan på mycket goda grunder antas ha haft en avgörande betydelse för att trenden i varje fall har planats ut. Varslen om avskedanden och permitteringar har reducerats. Det finns projekt som skulle kunna skapa sysselsättning i länet, både på kort och på lång sikt. Sådana projekt har aktualiserats både genom motioner i riksdagen och genom uppvaktningar hos regeringen. Ett av dessa projekt är kyanitfyndigheten i Hållsjöberg, som varit känd en längre tid. Försök att få till stånd brytning av denna fyndighet gjordes i början av 1970-talet men misslyckades på grund av den annalkande lågkonjunkturen. Nu ligger det ansökningar inne om pengar till både ytterligare prospektering och brytning av denna mycket intressanta fyndighet. Projektet kommer att skapa varaktig sysselsättning i Torsby och Filipstads kommuner, och vi hoppas att dessa ansökningar beviljas. Turistnäringen är också en möjlighet till sysselsättning i framtiden som skall tas till vara. Det man närmast tänker på i detta sammanhang är Branäsprojektet, som skulle skapa sysselsättning i den del av länet som har den högsta arbetslösheten i dag, Torsby kommun. Detta projekt kommer att fordra statligt stöd om det skall förverkligas. Vi förutsätter att eventuella framställningar härom också kommer att behandlas välvilligt. Det finns även andra områden där möjligheterna till sysselsättning är stora. Jag tänker då närmast på energiområdet. Många företag i länet är med om satsningar som gäller nyheter på energiområdet, exempelvis värmepumpar och fastbränsleanläggningar. Stödet till dessa energislag är därför välkommet. Det finns också andra projekt inom energiområdet. Läget är så pass svårt på arbetsmarknaden att man bör ta alla förslag till sysselsättning under allvarlig prövning. Detta gäller såväl i fråga om skogsråvara som i fråga om energi. Beträffande energin har det socialdemokratiska partidistriktet tillsatt en särskild utredningsgrupp. Herr talman! Jag vill avsluta med att framhålla att ett bättre tillvaratagande av de resurser vi har i länet, mera hänsyn till sysselsättningen och gemensamma tag är nödvändigt för att vända den negativa utvecklingen. Och stöd från regering och riksdag för de projekt vi kan få fram räknar vi med.

Herr talman! Jag skall inte beskriva situationen i Bergslagen i mera utförliga ordalag — det har man ju gjort mer än väl i tidigare anföranden. Karl-Gustaf Mathsson använde en stor del av sitt anförande till att tala om hur det ser ut på de olika bruksorterna. Detta är ju faktiska förhållanden, så det är inte mycket mer att orda om. Under åtta års tid har det försvunnit 9000 jobb vid järnbruken i Bergslagen, och ytterligare 50 000 jobb väntas försvinna under ett decennium. Detta sammanfattas i utskottsbetänkandet genom att man skriver att den negativa utvecklingen väntas fortsätta. För att försöka stoppa den negativa utvecklingen har vi från vpk redovisat en möjlig utvecklingsväg i flera olika motioner, som berör de olika länen i Bergslagen och Mellansverige. Med utgångspunkt från bl.a. situationen i Västmanland har jag motionerat om nödvändigheten av att en Bergslagsdelegation tillsätts som, med bestämd inriktning, skulle kunna arbeta för att möta den besvärliga situation som enligt vad alla vet kommer. Jag behöver inte närmare gå in på de åtgärder som är nödvändiga i den här regionen. De sammanfattas ganska bra i reservation 17, som jag passar på att yrka bifall till. Det gäller sådana frågor som prospektering efter mineraler och metaller, införande av ny teknik i stålindustrin, öppnande av en väg bort från det importerade skrotet, ökning av förädlingsgraden i hela förädlingskedjan från malm till färdig produkt. Det är sådant som t.ex. Yngve Nyquist har berört här i dag. Vi talar om satsning på nya marknader, och vi talar om energins roll i en ny industriell utveckling i Bergslagen.Det har Bo Finnkvist talat om. De krav som vi för fram som nödvändiga och som visar på vilken väg man måste gå i Bergslagen har alltså ett brett stöd långt utanför det kommunistiska partiet, och det finns stöd för detta även i det socialdemokratiska partiet. En Bergslagsdelegation löser inte ensam några som helst problem, tror vi, lika litet som mineralpolitiken för sig kan göra det eller industripolitiken i allmänhet. Det måste tas ett sammanfattande grepp över hela problematiken i Bergslagsområdet. Men vi menar att i så fall skulle en sådan här delegation ändå kunna börja ta i de problem som finns på ett konstruktivt sätt. Nu har det skrivits en del socialdemokratiska motioner också i det här ärendet, där man använder benämningen Bergslagskommission. Det är ju en ordskillnad mera än en artskillnad, så vitt jag förstår. Det lär vara motion 1982/83:2048. Socialdemokratiska ledamöter har talat ganska mycket om den i dag. Man säger att det är 19 ledamöter som har skrivit under motionen för att visa hur allvarligt läget är i Bergslagen och hur viktigt det är att få en ny utveckling genom en sådan här kommission. Men ingen har hittills yrkat bifall till sin motion. Då måste man fråga: Vad är de här motionerna till för? Är de till för den lokala pressen i januari månad, eller är de till för något verkligt syfte? Är det meningen att de någonsin skall stödjas eller bifallas eller arbetas för av de socialdemokratiska ledamöterna? Det är ganska pinsamt att ni skriver motioner som ni inte stödjer. Vår motion om en Bergslagsdelegation har underskrivits av bara sex eller sju kommunister från regionen. Men vi tänker stödja den, hela riksdagsgruppen, i en votering senare. Eftersom det är så mycket som sammanfaller i era motioner och våra reservationer och ni inte har yrkat bifall till era motioner, tycker jag ni skall stödja vår reservation. Ni får säkert inte majoritet här i kammaren, men ni kan visa hur allvarligt ni ser på utvecklingen i Bergslagen och visa att det finns en väg ut ur krisen. Det tycker jag politisk anständighet och hederlighet kräver, när man skriver motioner. Nåväl, i betänkandet sägs det att regeringskansliet bereder frågan för att få till stånd åtgärder som kan bidra till att vända utvecklingen. Med detta backar socialdemokraterna från sin motion. Vi backar inte, för vi tycker att den formuleringen är mycket svag och till intet förpliktande. För min del duger ett sådant här argument inte alls. Det är inte alls ett tillräckligt argument för att jag skall avstå från att fortsätta att i voteringen och senare driva frågan om Bergslagens utveckling. Varför är jag då inte nöjd? Jo, för det första därför att jag vet att i regeringskansliet bereds inga initiativ som på något sätt skulle kunna rubba storfinansens grepp över Bergslagen. Detta är ju ett av problemen, det borde även socialdemokrater inse. För det andra kan man gå till kompletteringspropositionen och se vad regeringen har föreslagit för strategi mot kapitalismens kris, som Bergslagens kris ju är en del av. Där sägs t.ex. att man skall stimulera ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Jag vill arbeta för precis motsatt utveckling när det gäller Bergslagen. Jag vill skydda bruksorterna och hindra att de avfolkas. Det är fint att leva i en bruksort, det är en lämplig social struktur. Det är bra att leva i dessa samhällen i Bergslagen. Därför vill jag kämpa för dem och bevara dem och inte befrämja en ökad flyttning — det är ju ingenting som jag kan lita till som en krislösning. Därför kan jag inte nöja mig med att detta bereds inom regeringskansliet. Sådana ord är ganska tomma, när man tittar på vad som finns bakom regeringspolitiken. Varför är det då så nödvändigt med en planeringsutveckling? Varför är det nödvändigt att bryta storfinansens makt över Bergslagen, varför går det inte ändå? I Bergslagen är några få finansfamiljer makthavare över ungefär 100 000 anställda — Wallenberg, Ax:son Johnson, Klingspor och några familjer till behärskar stora delar av Bergslagen. Nödvändigheten att bryta storfinansens makt kan ju belysas med vad som hände i måndags i Fagersta, K.-G. Mathssons hemort. På Fagerstas bolagsstämma kunde en enda person i familjen Stenbeck, kallad finansvärldens Greta Garbo därför att han inte vill visa sig för massmedia — han skäms tydligen för sin verksamhet — ensam behärska hela bolagsstämman. En enda person, bosatt i USA, långt från Bergslagen och dess problem, kunde genom att sträcka upp handen leverera 3 miljoner röster på bolagsstämman. Han fimpade hela den övriga stämman, som inte precis består av några progressiva personer. Genom att räcka upp handen bestämde han en så viktig sak som Fagerstas utveckling. Sedan, i andra hand, får kommunerna försöka höja skatterna för att med de ynka skattemedlen göra vad de kan för att lindra de sociala problemen. Det är därför som det är så viktigt att angripa storfinansens makt om man menar att man skall angripa problemen i Bergslagen. Denna sorts demokrati, där man genom att sträcka upp en hand kan leverera tre miljoner röster och bestämma över en hel orts framtid, försvarar storfinans och borgare mot olika förslag av fonder — det må vara socialdemokratiska löntagarfonder eller kommunistiska samhällsfonder. Det är denna demokrati som de kämpar för, och de tycker att detta är höjden av frihet. Varför angriper inte ni socialdemokrater detta? Varför står ni inte här och säger att vi måste bryta deras makt? Varför röstar ni inte på era motioner? Varför formulerar ni er inte skarpare, utan slätar ut er? Det hävdas att det privata kapitalet måste ta sitt ansvar. Det sade bl.a. industriministern i går. Jag kan inte avgöra om det också har sagts i dag, för jag hade inte möjlighet att höra på industriministerns anförande då jag hade annat att göra. Men det gäller det privata kapital vars hemland är Plånboken och inte Bergslagen. De människorna kan ni väl inte ändå lita på! Herr talman! Det är nödvändigt att stödja den kommunistiska reservationen nr 17.

Herr talman! Det är mycket som förenar oss, Hans Petersson i Hallstahammar, när det gäller kampen för att bevara ett levande Bergslagen och levande bygder och för att få till stånd en ökad verksamhet och sysselsättning. Skälet till att jag i dag inte har yrkat bifall till vår motion framgick mycket klart av mitt anförande. Den skrivning i arbetsmarknadsutskottets betänkande där man hänvisar till en pågående beredning inom regeringen, som man också har utlovat skall komma med förslag till åtgärder för Bergslagskommunerna, räcker för mig. Jag tror att det kommer sådana åtgärder. När det gäller nödvändigheten av att man bryter kapitalets makt över storföretagen är vi helt överens. I sinom tid kommer också ett förslag till löntagarfonder att presenteras för riksdagen.
Herr talman! Jag är, Karl-Gustaf Mathsson, säker på att det är mycket som förenar oss i kampen för Bergslagen, men det vore bra om vi kunde förena oss också i en votering till stöd för de krav som kan förändra situationen i Bergslagen. Det skall bli intressant att se hur ni gör vid voteringen om reservation 17. Karl-Gustaf Mathsson förlitar sig på regeringens åtgärder. Ja, det kan man ju göra, om man väger in en mängd positiva förväntningar i de ord som står på två rader i betänkandet. Går man i stället till kompletteringspropositionen och tittar efter vad regeringen vill göra här och nu för att komma framåt när det gäller industrioch sysselsättningspolitiken och för att bryta storfinansens makt, finner man inga åtgärder i den riktning som är nödvändig. Därför kan inte jag förlita mig på dessa rader i betänkandet. Jag måste se till den faktiska verkligheten. Vilken politik för regeringen? För den en arbetarpolitik eller en underdånig politik mot storfinansen? Det är det senare. Därför måste jag fullfölja mina krav.
Herr talman! Trots att vi har haft en socialdemokratisk regering under bara sju månader, har redan mycket positiva resultat kunnat konstateras, framför allt som effekter av höstens devalvering. Den har gett ökade order till vår exportindustri. Vi kan också förvänta oss en fortsatt hög sysselsättning. Till det kan vi lägga alla de beslut som nu har fattats om ökade arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För Bergslagens del skall vi också räkna med de ökade satsningar som vi för några veckor sedan beslutade om, exempelvis för prospektering av nya legeringsmetaller. Allt detta har hänt på sju månader.
Herr talman! Det är alldeles utmärkt att man satsar på AMS och på ökade prospekteringar, men det är långt ifrån tillräckligt. Och det löser inte grundproblemen eller den kris som kommer att drabba Bergslagen under i första hand tio år framåt. Man har i undersökningar kunnat räkna fram att 50 000 jobb kommer att försvinna. Man lär få fylla på enorma mängder pengar i AMS kassor om man skall kunna stå emot en utveckling där 50 000 jobb försvinner. Då kommer ni att få se både budgetunderskottet och skatteuttaget öka. Man måste alltså göra något konstruktivt för att vända utvecklingen, för att få till stånd en ny utveckling. Jag menar att de förslag som vi från vpk lagt fram är de riktiga. Därför framhärdar vi med våra förslag. Det räcker inte med att pytsa ut AMS-medel, även om detta är aldrig så nödvändigt och måste göras i ännu större utsträckning. Det måste till någonting annat, någonting mer grundläggande. Sedan till devalveringseffekterna och allt det positiva som har hänt. Det finns tecken på en svag uppgång i den internationella konjunkturen. I USA har främst bostadsbyggandet och militära beställningar ökat. Men det är ju ingenting man kan bygga sin framtid på i vårt land. Framgångar som sker på bekostnad av andra i den internationella exporttävlan kan aldrig bli bestående, utan det blir en kortsiktig uppgång. Sedan står vi med fördjupade problem. Det behövs strukturella, radikala, grundläggande förändringar.

Herr talman! I samband med riksdagens behandling av regionalpolitiken, arbetsmarknadsutskottets betänkande 1982 83:654 tagit upp frågan om åtgärder för en ökad sysselsättning i Kalmar län. Bakgrunden är följande. Kalmar län har i dag ca 240 000 invånare, vilket är lika mycket som för 100 år sedan. I detta tidsperspektiv uppvisar endast Gotland en sämre befolkningsutveckling. Länets andel av rikets befolkning var då 5,6 96 mot 2,9 I f. n. Denna befolkningsutveckling härleder sig från betydande utflyttning av yngre människor, vilket resulterat i en ålderspyramid med relativt stor andel i åldersgruppen över 65 år. LO-distriktet i sydöstra Sverige bedriver, i samarbete med Lunds universitet och länsstyrelsen i Kalmar, ett projekt som skall undersöka bakgrunden till denna utveckling samt med utgångspunkt i denna utarbeta konkreta förslag till åtgärder. Jag vill med detta fästa riksdagens och dess arbetsmarknadsutskotts uppmärksamhet på det arbete som där pågår. Sysselsättningen i Kalmar län har under det senaste decenniet haft en mycket svag utveckling. Industriinvesteringarna har under flera år släpat efter och ligger långt under rikets genomsnitt. Detta har fått till följd att industrins byggnadsoch maskinpark i länet är avsevärt äldre än rikets genomsnitt. Kalmar län är det län som har landets lägsta andel i den statliga sysselsättningen: 28,6 sysselsatta per 1000 invånare mot 53,2 för landets genomsnitt. Utöver mekaniska och övriga metallindustrier är jordoch skogsnäringarna länets viktigaste sysselsättningsgrenar. För skogsnäringens sysselsättning i framtiden är det därför av yttersta vikt att riksdag och regering tar sådana beslut som garanterar en framtida säker tillgång på träfiber. Byggnadsoch underhållssektorn har för Kalmar län och dess näringsliv en mycket stor betydelse. En ökad satsning på dessa är därför av mycket stor vikt. Ett ökat samarbete mellan trähusfabrikerna inom regionen, speciellt då för produktutveckling och marknadsföring, som LO-distrikten i Småland och Östergötland ägnar sig åt, behöver här allt det stöd det kan få. Arbetslösheten i Kalmar län är hög, precis som på många andra platser i landet. I mars var 10410 personer arbetslösa eller föremål för olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är dock en minskning med ca 350, och man kan även se en ökad efterfrågan på arbetskraft sedan februari. Länsarbetsnämnden i Kalmar län har i mars 1983 intervjuat 62 av länets större företag, vilka tillsammans sysselsätter ca 60 26 av länets industrisysselsatta. I jämförelse med motsvarande intervjuer i december 1982 kan nu redovisas förbättringar när det gäller såväl order som kapacitetsutnyttjande. Grunden för denna försiktiga optimism kan antas vara de växande förväntningarna på en kommande konjunkturuppgång samt regeringens olika politiska beslut, bl.a. devalveringsbeslutet. Kapacitetsutnyttjandet i tillverkningsindustrin är dock mycket lågt, i vissa fall lägre än 60 90. Varslen vid Oskarshamns varv samt det förhållandet att Simpevarp snart är färdigbyggt gör vidare att arbetslösheten kommer att öka kraftigt inom dessa sysselsättningsgrenar. Herr talman! Rätten till arbete är ett berättigat krav. Vi här i riksdagen har till uppgift att skapa förutsättningar för att tillgodose detta. Men sysselsättningsskapande förslag och idéer måste arbetas fram även regionalt och lokalt. Jag vill därför fästa uppmärksamheten på det arbete som pågår med att skapa ett Kalmar läns finans AB, till stöd för företagen inom länet. Stödet skall företrädesvis avse kapitalförsörjning, företagsledning och marknadsföring och utformas i samverkan mellan näringsliv, banker och organisationer i länet. Avslutningsvis vill jag understryka vikten av en regional balans inom såväl sysselsättning, utbildning och service som övrig infrastruktur. Jag har inget yrkande, men jag vill instämma i utskottets positiva syn på regionala försök, och jag hemställer enbart att riksdag och regering framdeles aktivt stöder åtgärder och aktiviteter för en ökad sysselsättning i Kalmar län.

Herr talman! Såvitt jag vet har det inte hört till vanligheten att Jönköpingsregionen har aktualiserats i arbetsmarknadsutskottets betänkanden om regionalpolitiken. När nu Nils Nordh och jag bryter den tystnaden genom att väcka en motion till årets riksmöte är det därför att vi känner en oro för de nedåtgående befolkningsoch sysselsättningstalen i Jönköpings kommun. Vi har också med motionen velat framhålla att Jönköpingsregionen, till vilken jag räknar Jönköpings och Vaggeryds kommuner, inte uppvisar samma bild som t.ex. Gnosjö. Man kan alltså inte sätta likhetstecken mellan vår region och Gnosjö med omnejd. I flera sammanhang anförs att den småländska företagsamheten har möjlighet att klara företagsnedläggningar. Vi känner detta som en av de främsta anledningarna till att konfektionsföretaget Junex i Huskvarna sedan ett år tillbaka drivs av konkursförvaltare och att de anställda ännu inte fått några garantier beträffande fortsatt sysselsättning — det gäller ett sjuttiotal människor. En av de främsta orsakerna till att detta ärende ännu inte är avslutat upplever vi vara att man anser att vi i Jönköping har alltför lätt att ordna nya arbeten. Det är naturligtvis helt riktigt att företagsamheten är stor inom länet, men jag vill med skärpa betona att expansionen inom industrin i huvudsak varit koncentrerad till vårt läns sydvästra delar. Jag vill gärna illustrera detta med den bild som nu visas på kammarens bildskärm. Bilden visar sysselsättningsutvecklingen inom industrin i Jönköpings kommun, Jönköpings län och riket för företag med minst 5 anställda. Den period som redovisas är perioden 1970-1979. Horisontellt markeras index 100, som avser år 1970. Vi kan se att den kurva som ligger lägst och som pekar rakt nedåt är den som visar sysselsättningsutvecklingen för Jönköpings kommun. Däröver markeras kurvan avseende utvecklingen för riket, och något högre ligger sedan kurvan för Jönköpings län. Jag ville med detta illustrera skillnaderna i sysselsättningsutveckling mellan Jönköpings kommun och länet som helhet. Därav kan man också utläsa att Jönköpings kommun på inget sätt utgör någon expansiv industrikommun. I stället har utvecklingen under senare tid präglats av varsel och nedläggningar, konkursoch nedläggningshot samt företagsförluster på annat sätt. Vi har inom vår region blivit av med ca 4 500 industriarbeten under perioden 1976-1981. Denna förändring har inte väckt någon större uppmärksamhet, möjligen med undantag för de uppvaktningar och liknande som gjordes angående Munksjö. Att förhållandena inte uppmärksammats beror naturligtvis på att samtliga arbetstillfällen inte försvunnit på en gång. Det har gått så sakta — några här och några där. Dessutom var det så att de människor som blev arbetslösa kunde få arbete inom det offentliga området eller inom övrig tjänstesektor i kommunen. Det har troligen också varit en tillgång för oss att det har funnits och finns arbetsmarknadsutbildning inom kommunen. Det har säkert bidragit till att många människor fått möjlighet till ny sysselsättning inom vår kommun. Som bekant har situationen förändrats när det gäller sysselsättningen inom såväl kommuner som landsting och även inom statens verksamhetsområde. Detta visar sig nu i statistiken över både arbetslösheten och befolkningsutvecklingen i Jönköpingsregionen. Jag vill inom parentes påpeka att det i arbetsmarknadsutskottets betänkande finns en bilaga med tabeller och uppställningar för de olika länen. På s. B 38 redovisas Jönköpings län. Siffrorna för befolkningsutvecklingen 1982 är helt felaktiga för hela länet. För länet som helhet är siffran för 1982 felaktig på det sättet att den anger 2 869 personer för mycket. För Jönköpings kommun angesi den här tabellen 939 människor för mycket. Den 31 december 1982 hade vi i länet 301439 och i kommunen 107 134 invånare. Befolkningsutvecklingen i vår kommun har varit negativ sedan 1978. Under de första åren berodde befolkningsminskningen på en utflyttning till näraliggande kommuner. Jönköping blev därmed ledande i landet när det gällde inpendlande arbetsresor. Sedan hösten/vintern 1981-1982 har vi fått en utflyttning som är mycket mer oroande. De som sedan dess flyttat är till största delen ungdomar, som med arbetsmarknadsstyrelsens ekonomiska hjälp tvingats lämna vår region. Jag menar inte att det är ett tvång att få ekonomisk hjälp utan att man tvingas att flytta från vår kommun och i den situationen får hjälp av arbetsmarknadsstyrelsen. För de människor som nu mister sina arbeten och för de ungdomar som slutar skolan saknas ofta möjlighet till sysselsättning inom Jönköpingsregionen. Detta är en utveckling som vi känner stor oro för. Avslutningsvis vill jag säga att vi naturligtvis inte är pessimistiska när det gäller vår regions framtid. Inte heller är vi uppgivna eller handlingsförlamade inför den pågående utvecklingen. Tvärtom är Jönköpings kommunansvariga verksamma på flera plan för att stärka sysselsättningen, och vi riksdagsmän lämnar på det här sättet vårt lilla bidrag. Men inför det bortfall av arbetstillfällen som nedläggningen av Munksjös anläggning i Vaggeryd och nedläggningen av regementet A 6i Jönköping för med sig känner vi att det är nödvändigt att redovisa problemen inom Jönköpingsregionen. Även om det är många arbetstillfällen som skall ersättas, är vi förvissade om att kommunen och staten i samverkan skall kunna nå goda resultat. Trots att vår motion nr 1515 inte har tillstyrkts av arbetsmarknadsutskottet hyser vi förhoppning om ett fruktbärande samarbete mellan kommunerna i Jönköpingsregionen och de statliga organ som kan bli berörda.

Herr talman! Jag skall bara ta upp frågan om befolkningssiffrorna. I mitt inledningsanförande på morgonen i dag sade jag att uppgifterna för 1982 var preliminära. Upplysningstjänsten hade grundat dem på länsstyrelsernas prognoser. När de definitiva siffrorna för 1982 är klara, sade jag, kommer bilagan att tryckas om, detta som en förklaring till vad Ingegerd Elm sade om befolkningssiffrorna.
Herr talman! Jag ber Frida Berglund om ursäkt för att jag inte tillräckligt ingående lyssnade på hela hennes fina anförande. Jag tackar för det besked jag nu har fått.

Herr talman! Arbetsmarknadssituationen i Gävleborgs län är besvärlig och har så varit sedan mitten av 1970-talet. Utvecklingen under 1980-talet har inneburit att arbetslösheten har ökat drastiskt, och Gävleborgs län är nu det län som har den högsta arbetslöshetssiffran i vårt land, om man undantar Norrbottens län. Gävleborgs län är också oerhört sårbart på grund av det starka beroendet av våra basnäringar skogen och stålet. Vi socialdemokrater från Gävleborgs län begär därför i motion 1582 en större andel av medlen till regionalt utvecklingsarbete och statliga medel för uppbyggnad av ett regionalt utvecklingsbolag.

Gävleborgs län har i förhållande till andra län en mycket låg statlig sysselsättning. Den svarar för endast 8,2 90 av den totala sysselsättningen, medan statens andel av sysselsättningen i riket är ca 10,4 96. För att komma upp i nivå med riksgenomsnittet behöver Gävleborgs län ytterligare 2 500 statliga jobb. Vi har därför i motion 1582 yrkat att nya statliga verksamheter endast i undantagsfall skall lokaliseras till Stockholm. Vi är väl medvetna om att detta är den ståndpunkt som riksdag och regeringar intagit alltsedan den statliga verksamhetens omlokalisering började diskuteras. Vi vill i motionen driva på den här utvecklingen och föreslår att denna regel skall gälla även när man sammanför befintlig statlig verksamhet i en ny organisation. Jag noterar med tacksamhet den positiva skrivningen i utskottsbetänkandet och hoppas att inte bara motionens önskemål skall vara tillgodosett där utan att också Gävleborgs län skall bli tillgodosett med statlig verksamhet. På s. 47 i betänkandet skriver utskottet att problemen är särskilt stora i kommunerna Hofors, Bollnäs och Ljusdal. Ja, det stämmer. Men det största problemet f. n. i Gävleborgs län är nog trots allt den akuta krisen i Sandvikens kommun. Sandviken är ett samhälle som har byggts upp och vuxit kring företaget Sandvik AB, tidigare Sandvikens Jernverk. Det är en helt s.k. enföretagsdominerad kommun. De små eller medelstora företag som finns har legotillverkning för Sandvik och är helt eller delvis också beroende av det stora företaget. Av 41 956 invånare är antalet förvärvsarbetande drygt 18 500, varav 48 9o arbetar inom industrisektorn. Kommunen domineras av Sandvik, vars anläggningar i Sandviken sysselsätter omkring 7 000 personer. Under 1960-talet expanderade företaget, och därmed kommunen, mycket kraftigt. Folkmängden ökade med 4 000 personer. Men 1970-talet innebar en stagnation. Detta gäller särskilt 1970-talets senare år. I dag är arbetsmarknadssituationen i Sandvikens kommun minst sagt besvärlig. Utvecklingen under perioden 1980-1982 har inneburit att kommunen förlorat omkring 1500 arbetstillfällen inom industrisektorn. Omkring 1 000 av dessa står Sandviken AB för. Denna process har skett tyst och stilla genom s.k. naturlig avgång. Under 1982 har Sandvik fattat beslut om att reducera arbetsstyrkan i Sandviken med ytterligare 1000 personer. Detta sker genom förtida avgångar, dvs. människor i åldrarna 58 år och äldre pensioneras. Effekterna av dessa åtgärder blir att åldersavgången skjuts fem sex år framåt i tiden, vilket skapar stora problem för de nytillträdande — våra ungdomar — på arbetsmarknaden. Sandvik tillhör de företag som kommer att beröras av specialstålsindustrins omstrukturering. Osäkerheten inför framtiden är mycket stor. Nedskärningarna vid det företag som dominerar kommunen får naturligtvis återverkningar på ett flertal mindre och medelstora företag som är beroende av Sandvik. Vi kan också märka vissa problem för handeln och andra servicenäringar. Situationen på arbetsmarknaden har naturligtvis påverkat befolkningsutvecklingen. Sedan 1980 har folkmängden minskat med 1189 personer. Födelsetalen är låga. Vi har f. n. också 350 tomma lägenheter. Huvudorsaken till befolkningsminskningen är alltså en kraftigt ökande utflyttning. Till detta kommer att Sandvik nu flyttar divisionen Sågar och verktyg, manufakturavdelningen, till andra delar av landet. Dessa struktureringsplaner har — innan beslutet fattades — varit föremål för centrala förhandlingar. Åtgärderna innebär att ytterligare drygt 200 arbetstillfällen försvinner i Sandviken. Dessutom har 175 tjänstemän i åldrarna 58 år och äldre erbjudits och accepterat pensionering. Samma erbjudande gick till de kollektivanställda, av vilka 416 accepterat denna lösning. 133 personer, de flesta i åldersgrupperna 20-22 år, har avskedats, och 74 personer har satts i utbildning. Om inte konjunkturen och därmed situationen i företaget förbättras, riskerar även den senare gruppen uppsägning. De åtgärder som nu vidtagits av Sandvik AB har inneburit svåra påfrestningar för de mindre och medelstora företag som är helt eller delvis beroende av Sandvik. I motionerna 1513 och 1582 yrkas att Sandvikens kommun temporärt inplaceras i stödområde C. Vi har inte tappat tron på framtiden för Sandvikens del. Det har startats utvecklingsgrupper, det kommer idéer och förslag på olika verksamheter och olika slags företagsamhet. Men det fattas pengar. Om Sandvikens kommun under en övergångstid blev inplacerad i stödområde, skulle det ge goda möjligheter till regionalpolitiskt stöd. Problemen i Sandviken nämns över huvud taget inte i utskottets skrivning, trots att företrädare för Sandvikens kommun uppvaktat och informerat utskottet. Jag beklagar detta. Däremot är det glädjande att utskottet uppmärksammat problemet med bruksorterna i Bergslagen, där även Sandviken, Hofors och Forsbacka ingår. Karin Flodström m.fl. har tidigare i debatten belyst detta. Problemen i Bergslagen utreds f. n. i regeringskansliet i syfte att få till stånd åtgärder som kan vända den negativa utvecklingen. Jag delar utskottets förhoppning om att arbetet skall bedrivas skyndsamt. Utskottet avstyrker våra motioner. Men jag vill, herr talman, yrka bifall till motion 1513 och motion 1582, yrkande 1, om att Sandvikens kommun temporärt inplaceras i stödområde C. Jag vill också yrka bifall till motion 1512 om ett differentierat näringsliv på bruksorterna i Gästrikland Bertil Måbrink angrep mig i sitt tidigare inlägg. Jag ser att han inte är här nu, men jag vill ändå svara något. Jag skulle vilja säga: Sent skall syndaren vakna. Det är verkligen på tiden att Bertil Måbrink och vpk vaknar och förstår de problem som vi har i Sandviken. Men under allmänna motionstiden i januari i år sov Bertil Måbrink tydligen; det kom inte en enda motion om problemen i Sandviken från Bertil Måbrink. Vpk:s representant i utskottet måste också ha sovit. Inte i en enda reservation nämns Sandvikens problem. Det finns ingen reservation för ett åtgärdsprogram för Gävleborgs län. Nu har Bertil Måbrink väckts och tar till stora ord här i kammaren. Till vad nytta, Bertil Måbrink? Hur kan Bertil Måbrinks stora ord här i kammaren komma Gävleborgs län och Sandviken till godo? Han har inte en enda motion eller reservation att yrka bifall till. Möjligen tar han fram storsläggan bara inför lyssnarna på Radio Gävleborg. Jagär, herr talman, medveten om att jag inte kan få majoritet för de förslag som jag har yrkat bifall till, men jag kan garantera mina väljare att vi socialdemokrater i länet skall fortsätta att kämpa för Gävleborgs län och för Sandviken.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag först att ta upp frågan om bidrag till oljetransporter i glesbygd och frågan om en utjämning av priserna på oljeprodukter i hela landet. Om man reser på olika håll i landet kan man med blotta ögat se på bensinstationernas skyltar att bensinpriset är lägre i centrala regioner och högre de perifera områdena, t.ex. i Norrlands inland. Detta innebär att i de regioner där avstånden till arbete och service är långa och bränsleförbrukningen därför större, där är också priset högre. Det brukar i affärslivet tillämpas s.k. kvantitetsrabatt för storförbrukare. Men här råder alltså det omvända förhållandet: den som köper mycket bensin eller bilbränsle får betala mer i stället för mindre per liter. Samma sak gäller olja för uppvärmningsändamål. De delar av vårt land som har långa transportvägar har ofta också det hårdaste klimatet. Såväl transportavstånd som klimatförhållanden är ägnade att öka uppvärmningskostnaderna avsevärt i jämförelse med andra områden. Det finns exempel på att uppvärmningskostnaderna kan vara dubbelt så höga i Norrland som i Skåne för en likadan villa.

Nu anförs i propositionen och betänkandet att bidraget i fråga fått allt mindre vikt och därför skall bort. Sven Lundberg i Sollefteå hade fått till uppgift att från talarstolen framföra detta budskap från utskottet. Jag vill inte närmare gå in på det. Jag kan nöja mig med att säga att jag tycker att Sven Lundberg borde ha fått en tacksammare uppgift i sitt jungfrutal här i riksdagen. I fjol slogs ju socialdemokraterna för att få det här bidraget. För oss i vpk är det dock fråga om en viktig fördelningspolitisk och regionalpolitisk princip om strävan till utjämning, solidaritet och rättvisa. Därför har vi motionerat om att bibehålla detta bidrag. I förlängningen ligger vår övertygelse om att det är fullt möjligt att utjämna priset på oljeprodukter i hela landet. Det är alltså en fråga om solidaritet, och när vi nu har ett parti i regeringsställning som gick till val bl.a. på temat om solidaritet, borde det inte vara främmande för det partiet att stödja ett uttalande för utjämning av priserna på oljeprodukter, även om en sådan utjämning naturligtvis inte kan skeii ett slag. Att kämpa för en sådan utjämning och ha den som målsättning borde vara rimligt. Jag yrkar bifall till reservationerna 8 och 9. Herr talman! Det skall nu handla om Ådalen och Västernorrland en stund. Jag vill gärna läsa en kort dikt av Birger Norman — en dikt på ångermanländska ur samlingen Speleka. Jag tycker nämligen att den dikten har fångat ådalsbons känsla inför vad som skett och vad som sker på ett levande sätt. Jag vet inte om alla kan ångermanländska, men jag tror att det finns klanger som är lika i hela landet. Dikten heter Kalase. Äte å kaste ätte sä. Som äggskala på en kas. Dä ä ådalsbona som ha bjudd. Ingen bju ijänn. Ja, ingen bjuder igen sedan Ådalen ”tömts”. På ett par år har antalet arbetslösa, folk i beredskapsarbete och i AMS-utbildning stigit från 7 700 till 12 000, dvs. med 53 26. Industridöden — som Norman i sin dikt beskriver som tomfabrika och slockneskorstena — fortsätter att dra fram över Ådalen. Nu senast gällde det NCB:s verksamhet i Köpmanholmen, Johannedal och vid Vejasågen. Massafabriken i Veja skulle byggas ut, har man lovat, men det verkar än så länge vara skrivet i stjärnorna. SCA:s stora utbyggnad i Östrand kan noteras som utveckling, men samtidigt försvinner i runt tal 400 jobb vid massaindustrin i Timrå kommun, som tidigare visat upp en relativt stabil bild, men som nu är ett nytt krisområde i vårt län. Nerdragningen av byggsektorn i landet slår nu också mot industrierna i Söråker, där man tillverkar isoleringsmattor och spik vid Gullfiber och Gunnebo. Timrå kommun kommer enligt länsstyrelsens prognoser att förlora netto 1 000 arbetstillfällen de närmaste åren. Det motsvarar 15 96 av kommunens totalsysselsättning och måste betyda en dramatisk försämring. Vårt förslag att Timrå bör tillhöra stödområde C är därför väl motiverat. Utskottet hänvisar — som vanligt är i sådana här fall — till utredningar, men Timrå kommun är ändå beträffande arbetslöshet fullt jämförbar med kommuner som redan är placerade t.o.m. i stödområde B. Det kan man se om man studerar tabellerna i utskottsbetänkandet. Jag yrkar bifall till reservation nr 14. Allt går vidare mot försämrat underlag i länet. Sedan 1960-talet har länet förlorat 7 000 arbetstillfällen enbart inom skogsindustrin. Eftersom denna också utgör basen för verkstadsindustrin drabbas även den sistnämnda. Till den här redan dystra bilden kan man foga länsstyrelsens prognos som visar att ytterligare flera tusen arbetstillfällen försvinner under de närmaste åren. I spåren följer sociala och personliga tragedier. Socialhjälpskostnaderna har på fyra år ökat med ca 50 Yo i vårt län — från 20 miljoner till 29 miljoner. Länet sitter fast i det mer än sekelgamla koloniala mönster som kännetecknar utvecklingen i Norrland, där fftämmande avlägsna kapitalcentra exploaterat landsändans resurser av skog, malm, vattenkraft och arbetskraft. Då det var högkonjunktur och s.k. överhettning i söderut belägna centra blev det en tid intressant för vissa branscher, t.ex. textilbranschen, att ta till vara statens erbjudande om stimulansåtgärder för att få arbetskraft. Då skedde också en viss ökning av industrijobben, men den blev kortvarig. Praktiskt taget alla Statsföretags lokaliseringar som skedde på den tiden har nu försvunnit — oavsett om det gällde träförädling, teko eller annat. Just nu är det kris för länets skoindustrier. Om inte flera av länets skoföretag snabbt kan få ytterligare statliga stödbeställningar finns det stor risk för att personal måste friställas redan i vår. Länets skofabriker är huvudsakligen lokaliserade till de svårast drabbade kommunerna, Kramfors och Sollefteå, där arbetslösheten redan är ett stort problem. Det framstår nu som mer och mer angeläget att man prövar nya grepp i regionalpolitiken. Jörn Svensson har här tidigare redogjort för vpk:s grundsyn. Visst är det angeläget med bassatsningar via staten — ja, det är enligt vår mening det angelägnaste. Men samtidigt finns det alla skäl att lokal och regional industri och annan produktion utvecklas av regionala och lokala organ i län och kommuner. Hur man än vrider och vänder på detta problem måste man så snart som möjligt skapa regionala resurser för regionala och lokala initiativ. Ett frigörande av regionalpolitiken från fjärrstyrning och byråkrati, till mera av lokalt ansvar inkl. ansvar för de anställda, facket och företagen själva förutsätter också regionala resurser. Här kan man inte komma ifrån tanken på någon form av fonder även ute i regionerna. Men hela tiden måste det övergripande ansvaret ändå ligga hos staten, där man har överblicken över hela den nationella utvecklingen. Utan tvivel finns det latent i kommuner och län ny aktivitet, nya initiativ och sociala krav — såväl eftersläpande som nya sådana. Det är i hög grad en fråga om att ställa resurser till förfogande. Fondfrågan-kapitalfrågan ligger verkligen i tiden också när det gäller regionalpolitiken. Vpk anser att spekulationsekonomin måste lämna plats för investeringsekonomin! Västernorrland behöver ett fredligt JAS-projekt. Det punktprogram som jag redovisat i motion 1982/83:658 är av konkret karaktär och kan startas med relativt kort varsel. Såväl industriutbyggnaden i Väja som byggandet av industrispår mellan Örnsköldsvik och Husum kunde ge upphov till storarbetsplatser som i sin tur stimulerar arbete inom andra sektorer. Från länets sida har också presenterats program gällande såväl industri som offentlig sektor. Bl. a. vill jag nämna en offensiv för byggande av en rad sjukhem -— jag tror det var fråga om elva stycken — och nio nya vårdcentraler med flera anläggningar som rör vården. Härtill fordras, herr talman, extra anslag. Ett omfattande skogsvårdsprogram skulle också kunna ge många arbeten. Vi har naturligtvis också iakttagit att länets socialdemokrater i januari väckte en ambitiös motion som fick mycket beröm i pressen för att den var heltäckande och bra. Vi noterar också att man inte har yrkat bifall till den. Vi vill nöja oss med att nämna den som ett exempel på att det finns ambitioner att utveckla länet. Att utskottet nu hänvisar till de 26,4 miljoner som länet får är ingen lösning. Det räcker inte långt. Man behöver bara ta ett samtal med de ansvariga länsorganen på det här området och få en beskrivning av situationen och de objekt man där har färdiga att starta om man får resurser för att förstå att detta är en resursfråga och att dessa 26,4 miljoner är helt otillräckliga. Herr talman! Jag vill sluta med att säga att det nu för den nya regeringen gäller att leva upp till väljarnas stora förväntningar på förnyelse. Vi behöver alltså en plan för framtiden och en verklig målsättning för vårt läns framtida utveckling. Jag yrkar härmed bifall till våra reservationer nr 8, 9, 14 och 16.

Herr talman! I ett flertal motioner till årets riksmöte har vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Jämtlands län försökt beskriva den oro vi känner inför utvecklingen i vårt län. Vi har pekat på en del problem som vi anser vara speciella för vårt län och som vi också anser att det krävs speciella insatser för att klara. Vi konstaterar vidare att den hittills förda regionalpolitiken har haft mycket begränsade positiva effekter i vårt län och inte förmått vända den negativa utvecklingen i länet som helhet. Jag skall lämna några uppgifter som belyser länets situation. — Läget på arbetsmarknaden är f. n. mycket besvärande. Antalet nyanmälda platser sjunker, medan antalet arbetssökande fortsätter att öka. I tre kommuner — Krokom, Strömsund och Berg — har antalet sökande per arbetsplats tredubblats de senaste två åren. De öppet arbetslösa utgör f. n. 4,6 90 av arbetskraften — en siffra som visserligen är hög men som också kan noteras i en del andra län. Om vi också lägger till dem som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder av olika slag befinner sig dock hela 11,3 26 av vår arbetskraft utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det kan jämföras med motsvarande siffra för riksgenomsnittet, som är 6,3 I. — Speciellt besvärligt är läget för Byggnadsarbetareförbundets medlemmar, där arbetslösheten uppgår till 25 96. — Bilden av arbetsmarknaden i länet blir knappast komplett om man inte också tar hänsyn till det stora antalet förtidspensionerade, som utgör 7,1 Io av åldersgruppen 16-64 år. Det är den största andelen i riket och 50 96 högre andel än riksgenomsnittet. Den höga andelen kan inte förklaras med att hälsoläget skulle vara så mycket sämre än i riket i övrigt utan har sin orsak i länets besvärliga arbetsmarknad. Andelen personer sysselsatta i halvoch helskyddat arbete är nära dubbelt så hög som riksgenomsnittet. Antalet sysselsatta i Samhällsföretag utgör hela 10 90 av den totala industrisysselsättningen i länet. Härtill kan läggas att några av våra viktigaste företag sviktar. Exempelvis är Vaplans Mekaniska i Krokoms kommun försatt i konkurs, och Sandviks fabrik i Sveg i Härjedalens kommun är nedläggningshotad, vilket kommer att få svåra konsekvenser på vår redan mycket besvärliga arbetsmarknad. Vi har ett stort födelseunderskott i länet. Befolkningsfördelningen är unik med en enda egentlig tätort. Jämtlands län är det minst industrialiserade av alla län, och den totala sysselsättningen är bland de lägsta i landet, räknat på befolkningen i aktiv ålder. Den negativa utveckling som jag här försökt beskriva har förmodligen skett mer odramatiskt än på många andra håll i landet. Den näringslivssammansättning länet har, med låg industriandel, för med sig att länet inte påverkas så starkt av konjunktursvängningar. Näringslivsutvecklingen och arbetsmarknaden genomgår därför sällan dramatiska och uppseendeväckande förändringar. Det allvarliga är i stället att utvecklingen sker genom gradvisa och föga uppseendeväckande förändringar. Det sätt på vilket utvecklingen i länet sker är med sannolikhet en viktig förklaring till att den allvarliga situation länet befinner sig i inte uppmärksammas i högre grad. Sex av våra åtta kommuner är bland de tio mest skattetyngda kommunerna i landet. Vi har en genomsnittlig utdebitering på 31:97 kr. Som jämförelse kan nämnas att A-länet har en genomsnittlig utdebitering på 30:00 kr., Malmöhus län 29:23 kr. samt Göteborgs och Bohus län 30:12 kr. Om man i dessa tre län höjde utdebiteringen till den nivå som gäller i Jämtlands län, skulle A-länet ha 1300 miljoner mer att använda för gemensamma angelägenheter, Malmöhus län 770 miljoner och Göteborgs och Bohus län 500 miljoner mer. Åre kommun har i utdebitering 33:72 kr. Danderyd har 26:00 kr. Om Danderyd höjde till Åres nivå, skulle man få 122 miljoner mer att använda i kommunala insatser. Skillnaden motsvaras inte till någon del av att innevånarna i Åre kommun skulle ha en motsvarande högre servicenivå än innevånarna i Danderyds kommun. Vi är långt ifrån det mål som sattes upp för skatteutjämningssystemet, nämligen lika standard till lika pris. Jag har velat understryka det här för att visa på de brister som finns i nuvarande skatteutjämningssystem och nödvändigheten av att det sker förändringar i underlagsberäkningarna, så att de högre kostnaderna för kommunal verksamhet i Norrlandslänen fullt ut skall beaktas. Nu skall det sägas att allt inte är nattsvart i vårt län — tvärtom. Förutsättningarna för jordoch skogsbruk är goda. Länet hart.ex. 12 90 av landets skogsråvara. Endast 10 90 av den avverkade volymen vidareförädlas emellertid i länet. Länet är en av landets största vattenkraftsproducenter. Länet har ytterligare utbyggbar vattenkraft. Tillgången till andra energiråvaror som torv och flis är också god. Länet är ett nyupptäckt minerallän. På senare tid har lovande fynd av metaller och mineraler gjorts på flera håll i länet. Länet är en mycket stor turistregion. Turistnäringen ger i dag lika stor sysselsättningseffekt som vartdera jordoch skogsbruket. Östersundsregionen är ett konkurrenskraftigt alternativ vid fortsatt decentralisering av statlig verksamhet från Stockholm. Den ekonomiska expansionen i de angränsande Tröndelagsfylkena i Norge kan ge länets näringsliv intressanta utvecklingsmöjligheter. Den småskaliga näringslivsoch samhällsstruktur som dominerar länet kan också komma att vara en positiv utvecklingsfaktor i framtiden. Vi har inom länet ansträngt oss för att utveckla det näringsliv vi har och i Övrigt ta till vara de möjligheter som finns. Vi är dock medvetna om att om den negativa utvecklingen skall kunna vändas, räcker inte länets egna resurser till, utan då krävs statliga insatser av olika slag. Vi har i länsuppvaktningar till regeringen, i riksdagsmotioner och på andra sätt redovisat konkreta förslag till åtgärder, som med blygsamma statliga insatser på ett påtagligt sätt skulle förbättra vår situation. Vi har — jag höll på att säga naturligtvis — inte fått några bifall till våra motioner. Det går ju inte till så här i huset. Vi är dock medvetna om att förslag och idéer som vi på det sättet och på andra sätt har fört fram undersöks och bereds i regeringskansliet. Vi har stora förväntningar men ställer också stora krav på att den socialdemokratiska regeringen seriöst prövar våra förslag. Jag har, herr talman, inget yrkande men har känt ett behov av att försöka ge en bild av vår situation. Jag har försökt förmedla den oro som människorna i vårt län känner nu, med fortsatt utarmning, vikande sysselsättning, ungdomar som flyttar osv., men också förmedla en optimism och framtidstro som vi känner, i vetskap om att vårt län inte bara har problem. Där finns också unika resurser av olika slag som, rätt utnyttjade, förutom att förbättra situationen i Jämtlands län också på ett påtagligt sätt skulle kunna bidra till att föra Sverige ur den ekonomiska krisen.

Herr talman! En av hela 58 motioner som behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande 23 är nr 1068, som väckts av oss socialdemokrater på Skaraborgsbänken. Den motionen bygger på ett sysselsättningspolitiskt program som vi antog vid 1982 års distriktskongress. Dessutom har vi hemma i länet fem arbetsgrupper i gång som närmare bearbetar de olika avsnitten i programmet. Det handlar om byggande, byggnadsmaterialoch möbelindustri. Det handlar om energiplanering och utnyttjande av olika energislag. Det handlar om jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri. Det handlar om verkstadsindustri och slutligen om trafik och turism. På det sättet försöker vi själva, hemmavid så att säga, gå igenom länets olika möjligheter för att på sikt skapa en bättre arbetsmarknad. Jag tycker att det ligger i linje med vad industriministern sade här alldeles nyss, att man skall ta lokala initiativ för att se vad man kan göra själv. Sedan kan man då hoppas på regeringens stöd i olika sammanhang. För att nu spara kammarens tid skall jag nöja mig med att med några ord kommentera byggandets betydelse för sysselsättningen. Fram till mitten av 1970-talet hade vi en stabil arbetsmarknad i Skaraborgs län. Vi hade låg arbetslöshet, betydligt lägre än landet i genomsnitt. Den skaraborgska industrin gick bra, konkurser och nedläggningar var sällsynta. Den hemmamarknadsbaserade möbel-, inredningsoch byggmaterialindustrin körde för fullt. Fram till den tidpunkten utgjorde byggandet, såväl det privata som det offentliga, en betydande motor i landets ekonomi. Som bekant har byggandet stora spridningseffekter av positiv art för andra näringsgrenar i samhället. Man räknar faktiskt med att varje byggnadsarbetare som står i produktion indirekt ger jobb åt fyra å fem anställda i andra branscher. På så sätt har byggandet positiva sysselsättningseffekter inom transportnäringen, byggmaterial-, metalloch möbelindustrin, för att nämna några sektorer. Under de senaste åren, särskilt under de borgerliga sex åren 1976-1982, har byggandet rasat i stor omfattning inom såväl privat som offentlig sektor. Detta har fört med sig stor arbetslöshet, inte bara inom byggnadsindustrin utan även i andra delar av näringslivet. Neddragningen av byggande och investeringar är enligt vår uppfattning en av de största orsakerna till att vi har en så hög arbetslöshet i dag. Som vi framhåller i motion 1068 måste vi nu på nytt satsa på byggandet som en motor i ekonomin. Särskilt i Skaraborgs län, där vi har en stark koncentration av byggmaterialindustri i form av cementtillverkning, isolermaterialframställning, inredningsindustri och möbeltillverkning har neddragningen på byggområdet därför haft mycket negativa konsekvenser. Arbetslösheten i Skaraborgs län ligger f. n. klart över riksgenomsnittet; det framgår av det tabellmaterial som finns i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Detta visar att ca 5 700 skaraborgare nu går utan jobb. Det innebär 3,42 70 av den arbetsföra befolkningen, vilket är att jämföra med riksgenomsnittet på 3,07 20. Lägger man därtill arbetslösa i beredskapsarbete och arbetsmarknadsutbildning, så finner man att hela 8,62 96 av länets arbetsföra befolkning står utanför den reguljära arbetsmarknaden. För riket i dess helhet är siffran 7,67 90. Herr talman! Med dessa siffror har jag velat visa att det tidigare, som man ofta sade, välmående Skaraborgs län nu har börjat drabbas av betydande sysselsättningssvårigheter. Dess bättre har vi nu fått en socialdemokratisk regering, som tydligen är beredd att på nytt satsa på byggandet som draghjälp åt sysselsättningen. Det är ju inte många ord som arbetsmarknadsutskottet kostar på sig i betänkandet med anledning av vår motion, och det är väl förståeligt, så många motioner som man hade att behandla. På s. 58 säger man emellertid att utskottet delar vår uppfattning att det är av stor betydelse att byggverksamheten åter kommer i gång. Man hänvisar i sammanhanget till regeringens ställningstagande härvidlag. Det finns anledning att notera att sedan den nya regeringen tillträdde för drygt sex månader sedan har det hänt en hel del på det här området, inte minst för Skaraborgs län. I samband med det s.k. krispaketet i höstas fick vi i Skaraborgs län 32,5 milj.kr. till tidigarelagda statliga byggprojekt. I kompletteringspropositionen har länet fått ytterligare 29 milj.kr. för dessa ändamål. Det innebär att Skaraborgs län har fått 61,5 milj.kr. i tidigarelagda byggprojekt på sex månader. Herr talman! Jag tillåter mig tvivla på att vi hade fått dessa sysselsättningsskapande åtgärder för länet, om vi fortfarande hade haft en borgerlig regering i kanslihuset. I motion 1982/83:1946 föreslog vi socialdemokrater på Skaraborgsbänken att vägen Floby-Herrljunga från Snipebo till Stenunga mot länsgränsen till Älvsborgs län skulle byggas ut dels för att förbättra trafikförhållandena i dessa områden, dels för att skapa nya arbetstillfällen. För några veckor sedan avslog riksdagen den motionen. Nu blir den emellertid av allt att döma bifallen i efterhand, eftersom den ligger med bland de projekt som föreslås genomförda i vårt län enligt kompletteringspropositionen. Vi tackar för detta och konstaterar att man ibland kan lita mera på regeringen än på riksdagen. Även älvsborgarna kan i det här sammanhanget känna sig nöjda, eftersom de får 17,8 milj.kr. för 43:ans fortsättning till Stenunga. Slutligen, herr talman, vill jag hänvisa till den redogörelse som länsarbetsnämnden i Skaraborgs län nyligen tillställde arbetsmarknadsstyrelsen då det gäller utsikterna på arbetsmarknaden i Skaraborg under våren 1983. Efter att bl.a. ha konstaterat att den offentliga sektorn nu anställer betydligt mindre personal än tidigare, befarar man att de senaste årens ökning nu kan förbytas till en reell nedgång i denna sektor. Sedan säger länsarbetsnämnden följande: ”Nämnden vill i det här sammanhanget betona att den i praktiken inte ser någon motsättning mellan å ena sidan en ökad sysselsättning i den offentliga sektorn och, å andra sidan, industrins möjlighet att vid en konjunkturuppgång kunna få erforderlig personal. I nuvarande läge i länet med 10 000-11 000 personer utanför den reguljära arbetsmarknaden finns, vad arbetskraften beträffar, utrymme för betydande ökning av sysselsättningen oavsett bransch eller samhällssektor.” Såvitt jag har kunnat förstå står länsarbetsnämnden helt enig bakom detta principiellt viktiga uttalande.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

Herr talman! Det är inte lätt att koppla regionalpolitiska beslut till människors liv och vår vardag. Länkningarna mellan de politiska processerna och olika gruppers behov är otydliga och nästan omöjliga att urskilja. Efter att ha lyssnat på debatten här i dag är jag inte ens säker på att det är om oss människor, vårt liv och våra möjligheter som man har talat. Det har använts ord som selektiva och generella åtgärder, och man har talat om industrins strukturella krisbranscher. Jag måste erkänna att jag inte alltid har förstått innebörden av de här uttrycken — men det kanske inte spelar så stor roll, för jag tror inte att talaren själv alltid har varit helt klar över vad som har menats. Som målen och riktlinjerna sammanfattas i den senaste regionalpolitiska propositionen, antagen 1982, skall regionalpolitiken även verka för en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Jag vill veta vilka regionalpolitiska åtgärder som har vidtagits i Stockholms län i jämställdhetssyfte. Jag vill också veta om man försöker initiera forskning inom detta område. I den regionalpolitiska planeringen görs beskrivningar av hur situationen i olika regioner ser ut i dagsläget och hur det kan komma att se ut framöver. Man försöker ringa in de områden som är regionens svaga punkter eller utvecklingsmöjligheter. Länsplaneringens regionala problembilder ägnar stort utrymme åt industribranschers utveckling i kvantitativa termer. Men kopplingen mellan befolkningens behov, eller välfärden, och industrins strukturförändring är tunn. Några djupare diskussioner ur ett socialt perspektiv görs knappast. Kvinnoperspektivet når bara fram till att fastställa yrkesverksamhetsgraden i olika åldersgrupper och till att särredovisa den kvinnliga arbetslösheten. Barnens villkor i samhället reduceras till antalet barnomsorgsplatser, kopplat till kvinnornas möjlighet att få arbete. Regionalpolitikens verkningar mäts i ekonomisk effektivitet. Ett värdefullare och intressantare mått borde vara den sociala effektiviteten. Mätt med de traditionella ekonomiska måtten är Stockholms län en gynnad region. Den manligt traditionella synen på regionalpolitiken kan kanske förklara att inga Stockholmspolitiker anser det viktigt att i dag tala för sin region. Jag tyckte att Marianne Stålberg litet väl hastigt avfärdade Stockholmsregionens problem med en hänvisning till att problemen är av annan omfattning i landet i övrigt. Det är ju en helt uppgiven uppfattning. Om man utgick från den skulle vi hela tiden kunna avstå från åtgärder, för säkert är situationen värre någon annanstans. Stockholms län har den högsta förvärvsfrekvensen, och här tjänar vi mest pengar. Vi har alltså den högsta ekonomiska välfärden. Men vi har också den högsta kriminaliteten, det största drogmissbruket och den värsta utslagningen. Vi har förmodligen också det största antalet skilsmässor, självmordsförsök osv. I Stockholms län finns den största arbetslösheten i absoluta tal. Stockholms län har drabbats hårdast av den industriella nedläggningen. Under 1970-talet försvann 40000 industriarbetsplatser. Vi har här i Stockholm också den största boendesegregationen. Vissa områden som betraktas som exklusiva har också en god service och en bra miljö. Andra områden har sociala problem och dålig service. I ett storstadsområde som Stockholm är det plånboken som avgör var man bor. Det förhållandet tror jag inte är jämförbart med situationen på någon annan plats i landet. Här i Stockholm är det också plånboken som f. n. avgör om man över huvud taget har råd att bo. Vissa gynnade grupper kan utnyttja det bästa av välfärden, men för de sämst ställda är Stockholms välfärd inte tillgänglig. Klassklyftorna märks tydligast i ett storstadsområde, och de kommer att förstärkas i takt med en krympande arbetsmarknad och ökade besparingar inom den offentliga sektorn. Vad kommer att hända på arbetsmarknaden i Stockholm under 1980-talet sett ur kvinnoperspektiv? Kvinnorna finns traditionellt inom handel, serviceyrken och offentlig sektor. Av de kommunaloch landstingsanställda är över 70 90 kvinnor. Inom hälsooch sjukvården är de anställda kvinnor till 90 2. Vi har en ensidig arbetsmarknad med dominans inom tjänstesektorn, där tre fjärdedelar av de sysselsatta arbetar. Det som nu händer på arbetsmarknaden är att handelssektorn minskar, och inom kommuner och landsting råder här i Storstockholmsområdet praktiskt taget anställningsstopp. Den nya teknik som gör intåg på kontorssidan, t.ex. i form av ordbehandlingsmaskiner, kommer ytterligare att minska tillgången på arbeten för kvinnor. Jag vill hävda att den nya tekniken till största delen kommer att bli ett storstadsproblem. Det är i storstäderna som kvinnorna främst kommer att förlora jobben på grund av den nya tekniken. På så sätt riskerar vår nya kvinnogeneration att ställas utan arbete. De unga kvinnor som nu utbildar sig finns till största delen inom vård-, kontorsoch serviceinriktad utbildning. Arbetslösheten är allra högst bland flickor i åldern 18-19 år. Byggs därtill inte barnomsorgen ut, kommer vi kvinnor att drabbas dubbelt. Den offentliga sektorn är ett av de få regionalpolitiska styrmedel som staten förfogar över. Då borde den användas, som vänsterpartiet kommunisterna förespråkar i motion 1117. Jag yrkar bifall till reservation 18. Avslutningsvis efterlyser jag ett kvinnoperspektiv i regionalpolitiken. Kvinnor som bred grupp har speciella erfarenheter tillägnade genom de roller som kvinnor fortfarande har i samhället. Till viss del är de behov och önskningar som uppstår genom dessa erfarenheter okända, eller snarare osynliga, i den manliga beslutssfären eller har en låg prioritet. Att planera innebär att föreställa sig framtiden. Prognoser över produktion och förvärvsarbete har ofta visat sig slå fel, trots att man har haft ett gott faktaunderlag. Om kvinnors och mäns skilda roller och erfarenheter skapar olika bilder av verkligheten, då finns det också fog för att tro att idéer och förslag till lösningar skulle se annorlunda ut om kvinnors erfarenheter och kunskaper förs in i samhällsplaneringen.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat, i anledning av att en presskonferens föregick överlämnandet till riksdagen av kompletteringspropositionen, om regeringen avser att hädanefter iaktta normal hövlighet gentemot riksdagen i detta hänseende. Det är min uppfattning att en proposition normalt bör finnas tillgänglig i riksdagen när dess innehåll offentliggörs genom pressmeddelande eller vid presskonferens. I fråga om kompletteringspropositionen kunde vi dock konstatera att det i massmedia publicerades en rad uppgifter om propositionens förmodade innehåll. Till stor del var dessa felaktiga. Det ledde i sin tur till en diskussion om centrala ekonomisk-politiska frågor som grundade sig på dessa felaktiga uppgifter. I det läget fann regeringen det rimligt att hålla en presskonferens, vid vilken relativt utförliga pressmeddelanden lämnades ut, några dagar innan propositionen överlämnades till riksdagen.

Herr talman! Tillåt mig framföra ett tack till statsministern, inte bara för svaret utan också för att han svarat själv och inte genom ombud. Det är inte varje dag som en representant för det parlamentariska fotfolket står öga mot öga med landets statsminister. Jag konstaterar med tillfredsställelse att statsministern i sitt svar i princip bekräftar att en proposition bör finnas tillgänglig i riksdagen när dess innehåll offentliggörs. Jag uppfattar uttrycket ”tillgänglig i riksdagen” så, att den bör vara distribuerad till riksdagens ledamöter, inte bara att den i ett exemplar lämnats till kammarkansliet. Det är möjligt att detta kan innebära en skillnad på någon dag. Min fråga till statsministern har inte haft någon partipolitisk innebörd. Jag ställde en motsvarande fråga till statsminister Ullsten för fyra år sedan. Jag fick då svar av statsrådet Carl Tham. Vid den debatt som därvid utspann sig i kammaren rådde enighet mellan företrädare för socialdemokraterna, centerpartiet och moderaterna i fråga om kravet att riksdagen skall få tillgång till propositioner samtidigt med eller i omedelbar anslutning till offentliggörandet av deras innehåll i massmedia. Detta torde också vara den uppfattning riksdagens konstitutionsutskott haft och har, och det är som ledamot av detta utskott jag nu reagerat mot att det kunnat föras en pressdebatt om ”kompletteringspropositionen” på basis av en presskonferens, som tycks ha ägt rum onsdagen den 20 april, medan den ifrågavarande propositionen — dagtecknad den 14 april — fortfarande inte var ”tillgänglig” när jag den 25 april på eftermiddagen lämnade riksdagshuset. Det känns egendomligt och olustigt för oss riksdagsmän att uppleva att vi, i kontakten med andra medborgare, som förutsätter att vi skall känna till innehållet i en av de viktigaste propositionerna under året, måste svara att vi inte vet hur det förhåller sig eftersom vi inte fått propositionen. Nu säger statsministern att presskonferensen anordnades därför att massmedia i förtid publicerat en del felaktiga uppgifter om propositionens förmodade innehåll. Detta innebär, såvitt jag förstår, att massmedierna genom en sådan taktik även i framtiden skulle kunna provocera regeringen att ordna presskonferenser innan propositioner överlämnas till riksdagen. Sådant vore inte bra. Vid debatten 1979 diskuterade vi också om man skulle kunna tänka sig att riksdagens ledamöter i varje fall skulle få ett exemplar av de pressmeddelanden som lämnats ut vid sådana presskonferenser. Bertil Fiskesjö, som 1979 var konstitutionsutskottets ordförande, var då avvisande till en sådan tanke, och jag ger nog honom rätt. Riksdagen kan faktiskt ställa krav på att få tillgång till hela sanningen, inte bara valda delar av den. Om en regering, eller enskilda statsråd, vill ge publicitet åt förslag som är under beredning, bör det ske på ett sådant sätt att massmedierna inte kan framställa saken som att en proposition blivit avlämnad till riksdagen. I det fall det här gäller var besluten tydligen tagna den 14 april, sex dagar före presskonferensen och en vecka före tidningarnas ledarkommentarer. Ytterligare fem dagar förflöt sedan innan riksdagens ledamöter fick del av propositionen. När statsministern nu i princip medgett att propositioner ”normalt” bör finnas tillgängliga ”i riksdagen” — vilket jag tolkat som ”för riksdagens ledamöter” — vid den tidpunkt då innehållet offentliggörs för massmedia, är vi rimligtvis överens i sak, och det är bra. Frågan är dock vad riksdagen kan acceptera som ”icke normalt”. Det naturliga vore väl — om massmedierna är ute och laborerar med felaktiga uppgifter — att man dementerade felaktigheterna och bad massmedierna ge sig till tåls till dess adressaten, dvs. riksdagen, verkligen fått den proposition det gäller. Det är för mitt sätt att se orimligt att framför allt pressen skall kunna föra en debatt över riksdagsmännens huvuden utan att riksdagsmännen har möjlighet att delta i den annat än på den hypotetiska grunden att vad som står i tidningarna till äventyrs kan förmodas vara någorlunda riktigt. Jag vågar därför föreslå statsministern att inte låta sig provoceras till prematura presskonferenser på grund av felaktiga uppgifter i massmedia, utan att i stället, om så anses behövligt, dementera felaktigheterna. Herr talman! Den här incidenten kastar också ett visst ljus— eller skall man kanske hellre säga en skugga? — över relationerna mellan riksdagen och massmedierna, mellan vad en förutvarande ordförande i konstitutionsutskottet karakteriserat som den nya ”första” och den gamla ”tredje” statsmakten. Samtidigt med att vår nya författning givit riksdagen en konstitutionell förstaplansroll förefaller det mig som om riksdagen i det allmänna medvetandet sjunkit ned till en tredjeplansroll. Det är hos regeringen och hos massmedierna som de starkaste och mest betydelsefulla resurserna för opinionsbildning och samhällsförvandling numera finns. I dessa dagar har röster på nytt höjts för en omprövning av riksdagens arbetsformer. Vi bör nog ta dem på allvar. Av självbevarelsedrift borde måhända också parlamentet fundera litet på sin egen marknadsföring. Större omsorg borde nog ägnas åt att få massmedierna att ge en fylligare och mera informativ redovisning av vad som skrivs och sägs i riksdagen och om innebörden av de beslut som riksdagen fattar. Återflyttningen till Helgeandsholmen borde kunna ge osökta tillfällen till nya grepp. En uppstramning av aktiviteten fram till 550-årsjubileet vore kanhända på sin plats. Herr talman! Min interpellation betingades, jag upprepar det, inte av några partipolitiska avsikter, utan av omsorg om riksdagens ansvar och värdighet, sådana de kan härledas ur vår författning. Kanske är det mera - naturligt för en medlem av ett oppositionsparti att slå vakt om detta än för ett regeringsparti. I grunden borde det emellertid vara lika angeläget för alla, som här företräder en parlamentarisk demokrati.

Herr talman! Jag tycker nu att Gunnar Biörck i Värmdö har rätt i det mesta av vad han säger. Vi har anledning att värna om — och om möjligt förbättra — riksdagens ställning i det allmänna medvetandet. Det är viktigt att propositioner föreligger hos riksdagens ledamöter samtidigt med att regeringen offentligt publicerar propositionernas innehåll. Principiellt har jag således absolut inga invändningar mot Gunnar Biörcks resonemang. Nu vet jag de svårigheter som i praktiken uppstår i vissa fall. De har att göra med den tid som här förgår. Regeringen fattar, efter omsorgsfulla förberedelser och kollektiva ansträngningar, ett beslut i en fråga. Sedan går det en viss tid innan tryckningsförfarande och sådant är färdigt så att propositionen kan läggas fram för riksdagen. Under tiden publiceras det en rad saker i tidningarna. Det har blivit fler sådana publiceringar genom de fackliga förhandlingar som skall äga rum. Via dessa fackliga förhandlingar får ofta ledamöter av riksdagen del av förslagen i alla detaljer, sägs det. Då utsätts också oppositionen för frestelser att på olika sätt blockera ett kommande förslag genom att gå ut och säga sin mening. Därefter — på grundval av kanske felaktiga uppgifter — rycker företrädare för regeringen eller regeringspartier ut till försvar för en icke existerande ståndpunkt. Sedan kommer så småningom, i efterhand, äntligen en proposition. Detta blir stundom en nästan outhärdlig provokation. Jag tror inte att någon regering i alla situationer kommer att kunna motstå den provokationen. Det kommer alltså även i framtiden, skulle jag kunna tänka mig, att kunna inträffa sådana här situationer. Men jag delar Gunnar Biörcks mening att man bör försöka stålsätta sig så långt möjligt. Jag skall gärna säga till Gunnar Biörck att vi sedan hans interpellation väcktes har gjort en genomgång av publiceringstider och tidpunkten för framläggande för riksdagens ledamöter. Det finns skäl att strama åt rutinerna här, så att sådana här fall av förtida publicering absolut icke blir rutin och endast förekommer i enstaka fall, då man inte har kunnat hantera situationen på ett annat sätt.
Herr talman! Jag tar med tacksamhet emot de besked statsministern här har givit. Det är trevligt när vi i kammaren kan komma överens om saker och ting på ett lugnt sätt, och jag har i princip ingenting att tillägga. Jag förstår att det kan uppstå läckor, och statsministern har här anvisat en tänkbar möjlighet för sådana läckor, som kanske är något som vi i fortsättningen får anledning att fundera ytterligare på. Än en gång tack!

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1§ får jag meddela att jag på grund av resor inte är i tillfälle att besvara Kerstin Ekmans framställda interpellation om anpassning av värnpliktigas inryckningsdag till skoloch universitetsutbildningen inom föreskriven tid. Jag avser att besvara interpellationen måndagen den 30 maj.
AB Fortia har erbjudit sig att bekosta en professur i oftalmiatrik vid Karolinska institutet i Stockholm. Anser sjukvårdsministern att det är lämpligt att det privata näringslivet direkt bekostar statliga tjänster?
Herr talman! Margö Ingvardsson har frågat sjukvårdsministern om hon anser att det är lämpligt att det privata näringslivet direkt bekostar statliga tjänster. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Samarbetet mellan högskolan och näringsliv bedrivs i dag i olika former. En av dessa är att ett företag, som har intresse av att grundforskning bedrivs på ett visst område, erbjuder sig att bidra till finansieringen av sådan forskning och träffar avtal med en högskoleenhet om sådant bidrag. Ibland kopplas bidrag till villkoret att en tjänst som professor skall inrättas. Om regeringen och riksdagen bedömer att det föreslagna forskningsområdet är av väsentligt intresse, kan då en tjänst som professor inrättas i vanlig ordning. Företaget täcker sedan helt eller delvis kostnaderna för tjänsten. Det förhållandet att en tjänst finansieras av delvis andra medel än statliga påverkar således inte gången för inrättande av tjänsten och får givetvis heller inte påverka tillsättningsförfarandet. Likaså skall forskningen inom ramen för tjänsten bedrivas under samma villkor och granskas på samma sätt som den forskning som bedrivs inom ramen för andra tjänster inom högskolan. Någon skillnad beroende på finansieringsform skall således inte finnas i något avseende. I detta läge anser jag det naturligt att varje erbjudande av det aktuella slaget prövas på sakliga grunder inom ramen för planeringen av högskolans forskning och forskarutbildning.

Herr talman! AB Fortia är ett företag som har intressen i läkemedelsbranschen. Bl. a. har man intresse i tillverkningen av kontaktlinser. Det företaget har nu erbjudit sig att bekosta en personlig professur för en namngiven läkare i en specialitet inom ögonvården. Såvitt jag förstår strider detta mot statsrådets uppfattning att sådana kontakter mellan näringslivet och högskolorna inte skall påverka tillsättningsförfarandet. Jag undrar om detta faktum kan få statsrådet att ändra uppfattning i frågan. Vi har inte riktigt samma mening här. Jag tycker inte att det är förtroendeingivande om det privata näringslivet bekostar tjänster som så att säga utnyttjas i forskningssyfte. Det går inte att helt göra sig fri från misstanken att det inte bara är intresse för det allmännas bästa som får företaget att betala de här pengarna. Det är nog snarare så att dess egna intressen överväger. Jag undrar om statsrådet delar min uppfattning att det här förfarandet pekar på nödvändigheten av att samhället övertar läkemedelsbranschen och sjukvårdsmaterielindustrin. På så sätt skulle vi undvika den här olyckliga sammankopplingen mellan de privata intressena och samhällets intressen.
Herr talman! Det enskilda fall som Margö Ingvardsson här tog upp är jag förhindrad att diskutera. Vad jag här vill göra är att klarlägga den principiella inställningen. Jag anser inte att universitet och högskolor måste säga nej tack till gåvor och donationer. Däremot är det viktigt att man är observant på att det faktum att en tjänst delvis finansieras med andra medel än statliga inte får påverka vare sig gången i tillsättningen eller själva tillsättningsförfarandet. Det gäller självfallet också om det skulle bli fråga om en personlig professur.

Herr talman! Självfallet är inte heller jag emot att det privata näringslivet gör donationer till samhället. Men det kan ju ske på andra sätt, som kanske är litet diskretare och trevligare än det här. Man kan anonymt donera pengar till samhällsnyttig forskning. Det är klart att min fråga är föranledd av en speciell situation, nämligen av att ett företag donerar pengar till en personlig professur. Jag kan inte komma ifrån en känsla av att innehavaren av den personliga professuren kommer att utsättas för en viss påverkan från företaget, att gå företagets intressen till mötes. Det vore verkligen olyckligt om detta skulle få den följden inom andra delar av samhället att tjänster, som vi är vana att samhället svarar för, skall bekostas direkt av det privata näringslivet och att det privata näringslivet på så sätt får en möjlighet att kontrollera den forskning som bedrivs i samhällets regi. Statsrådet svarade inte heller på min fråga om hon delar min uppfattning, att samhället helt bör överta vissa av de branscher som är knutna till sjukvården.
Herr talman! Den sista frågan får Margé Ingvardsson ta upp i annan ordning. Jag har gett besked om vissa principer som gäller högskolan. Jag tror inte att förstatligandet av läkemedelsindustrin passar i det här sammanhanget.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig vilka regeringens motiv är för att mitt under pågående val av universitetsrektorer ändra procedurreglerna, och om universitetsstyrelsens ökade betydelse på valförsamlingens bekostnad är ett led i strävandena att öka politikerinflytandet vid universiteten. Den aktuella ändringen har gjorts på initiativ av universitetsoch högskoleämbetet . UHÄ ansåg det otillfredsställande att en av de grupper som ingår i högskolestyrelsen, nämligen företrädarna för allmänna intressen, i vissa fall inte alls kom att deltaga vid avgivandet av förslag till vem som skulle bli högskoleenhetens främsta företrädare, som regel också högskolestyrelsens ordförande. Enligt de äldre bestämmelserna kunde högskolestyrelsen nämligen besluta att förslaget skulle avges till regeringen av en valförsamling. Mot den bakgrunden föreslog UHÄ i en skrivelse i november 1982 att förslag till rektor i fortsättningen alltid skulle avges av högskolestyrelsen, som i sin tur kunde inhämta förslag från en valförsamling. Regeringen anslöt sig till UHÄ:s uppfattning, men ansåg med hänsyn till frågans principiella karaktär att denna borde anmälas för riksdagen, vilket skedde i årets budgetproposition. Högskoleenheterna informerades dock redan i december om regeringens avsikt att ändra bestämmelserna. Vidare informerades rektorsämbetena i februari att samtliga förslag om förordnande av rektor fr.o.m. den 1 juli 1983 skulle handläggas enligt den nya ordningen. Regeringen har, sammanfattningsvis, i god tid informerat om den aktuella förändringen och för sin del inte haft några andra motiv än det som låg till grund för UHÄ:s förslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Det hon anger som motiv är egentligen vad som redan är känt från budgetpropositionen. Jag kan alltså konstatera, att alldeles oavsett om UHÄ i det här fallet är den formella expeditören av förslaget, är de ändrade reglerna för tillsättande av universitetsrektorer ett utslag av den socialdemokratiska regeringens högst medvetna och ökade politisering av universiteten och högskolorna. Tidigare har vi under 1970-talet haft en rad diskussioner om hur demokratisering skulle kunna ökas vid universiteten och högskolorna. Det har gjorts det ena experimentet efter det andra. I universitetsdemokratins namn har de närmaste intressenterna tidigare getts en reell möjlighet att påverka valet av rektorer för högskolor och universitet, främst genom en valförsamling som till två tredjedelar bestått av företrädare för de anställda och till en tredjedel av företrädare för de studerande. I budgetpropositionen har det sagts, som statsrådet här framhåller, att om en valförsamling nominerar en rektorskandidat, så har de allmänna intressena ingen möjlighet att påverka förslaget. Det duger alltså inte att låta universiteten och högskolorna behålla den här friheten, utan det är politikerna som skall ha avgörandet i sin hand. Därför ändrar man helt sonika det hela därhän, att universitetseller högskolestyrelsen under alla omständigheter måste yttra sig över förslaget från valförsamlingen. Demokrati och frihet vid universiteten och högskolorna är alltså något som enbart kan tolereras om kontrollen, dvs. politikerkontrollen, är fullständig. Det blir den ju den dag som —- om det som föreslås i en särskild departementspromemoria går igenom — högskolestyrelserna kommer att ha en majoritet av politiker. Men varför då denna brådska med att ändra reglerna just nu, när man ändå skall ändra på de institutionella reglerna över hela linjen? Hade man inte kunnat vänta? Detta har ställt till åtskilligt med ohägn, och det har skapat vantrivsel vid universiteten och högskolorna. Det är någonting som man kanske inte bör bortse från. Varför har man över huvud taget inte utfärdat några övergångsbestämmelser? I åtminstone två fall — det gäller Lund och Linköping — faller det här rakt mellan två stolar. Det gäller också mindre högskolor — Chalmers tror jag har klarat av det enligt den gamla proceduren. I Lund arbetar f. n. en valförsamling. Där utgår man ifrån att dess förslag skall vidarebefordras utan vidare av styrelsen. I Linköping har det varit åtskilligt av ett problem. Där har hela denna procedur lett till att man fått åtskilligt av diskussioner. Man har inte varit på det klara med hur proceduren skulle gå till, och man har inte känt till hur man skulle yttra sig. Jag vore tacksam om statsrådet kunde klargöra hur man egentligen skall tolka bestämmelserna.
Herr talman! Situationen är inte konstigare än att såväl de direkt berörda — anställda och studerande vid universitet och högskolor — som allmänföreträdare bör få vara med och påverka rektorsvalet. Det får de också med den här proceduren.
Herr talman! Dock kan det konstateras i detta sammanhang att man inte vetat hur man skulle göra. Vad har man över huvud taget yttrat sig över? Man har fått frågan på återremiss från regeringen, och det har tagits till intäkt för att det skulle vara fråga om personliga röstningar. Huvuden har rullat fram och tillbaka, och det har i Linköping blivit smått kaotiskt. Var det meningen att det bara skulle vara en formell remiss, eller var det någonting ytterligare som låg bakom? I Linköping har det inträffat att valförsamlingen med 36 röster mot 23 ställt sig bakom en kandidat. Men sedan har styrelsen förordat minoritetskandidaten, som därefter blivit regeringens förslag. Var det en rent formell remiss eller vad var man egentligen ute efter? Hade det varit korrekt om universitetsstyrelsen i Linköping bara hade yttrat sig en gång till över det förslag som förelåg från valförsamlingen? Här har man alltså förordat en ny kandidat och inte bara yttrat sig över det förslag som förelåg.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat mig om jag avser att införa bestämmelser som innebär att företag som övergår till inhemska bränslen befrias från oljelagringsskyldighet. Nuvarande metod för beräkning av företagens lagringsskyldighet av eldningsoljor medför att företag som minskar sin förbrukning av olja får en lagringsskyldighet som överstiger vad en lagringsskyldighet, beräknad på aktuell förbrukning av olja, skulle inneburit. Denna eftersläpningseffekt varar i fyra år. För ett företag som helt övergår till att använda andra bränslen än olja blir eftersläpningen två år. Utredningen om översyn av det löpande oljelagringsprogrammet , dens.k. 1983 års kontrollstation, har i uppdrag att bl.a. undersöka möjligheterna att lindra verkningarna av lagringsskyldigheten för företag med minskad försäljning eller förbrukning av olja, däribland företag som går över från användning av olja till användning av andra energislag. Utredningens arbete skall vara avslutat vid utgången av år 1983. När 1983 års kontrollstation har redovisat sina överväganden kommer regeringen att ta ställning till möjliga förändringar i nuvarande system. Jag vill emellertid framhålla att jag finner sådana förändringar angelägna.

Herr talman! Jag tror att statsrådet Birgitta Dahl och jag är helt överens om att det är värdefullt om så många kommuner och företag som möjligt övergår till att använda inhemska bränslen i stället för importerad olja. De bestämmelser som vi nu har stimulerar sannerligen inte en sådan utveckling. Ett företag som har gjort stora investeringar för att kunna använda inhemska bränslen får trots detta ligga med ett dyrbart oljelager. Sedan jag ställde den här frågan har jag hört flera exempel på detta. Ett exempel är ett medelstort företag som nu under två års tid får hålla med 25 000 m? olja i lager. Om vi antar att varje kubikmeter är värd 2 000 kr., så innebär det att 5 milj.kr. är bundna för detta medelstora företag. Det är en ränteutgift på 600 000 700 000 kr. per år. Det är klart att det är en väldig börda. Jag skulle vilja säga att det sannerligen inte är tack vare gällande bestämmelser som företag övergår till inhemska bränslen; det är bra att de gör det trots den börda som lagringsskyldigheten innebär. Jag vill tacka statsrådet Birgitta Dahl för svaret och jag tycker att det är ett positivt svar. Jag tackar alldeles särskilt för det sista stycket, där statsrådet erinrar om 1983 års kontrollstation. Hon säger att när den ”har redovisat sina överväganden kommer regeringen att ta ställning till möjliga förändringar i nuvarande system”. Jag vill betona statsrådets sista mening: ”Jag vill emellertid framhålla att jag finner sådana förändringar angelägna.” Jag tolkar den sista meningen som ett löfte att statsrådet Birgitta Dahl, som ansvarig för dessa frågor, kommer att verka för att ändringar i gällande bestämmelser kommer till stånd ganska snart.

Herr talman! Jag vill gärna svara Karl Erik Eriksson att jag är väl medveten om de problem som detta leder till för enskilda företag och kanske också när det gäller övergången till inhemska bränslen. Det är också mot den bakgrunden som översynen pågår. Jag har också haft många kontakter med berörda företag och branschorganisationer. Samtidigt vill jag ändå understryka att de riktlinjer som gäller nu har fastställts av riksdagen så sent som för två år sedan. Det skedde mot bakgrund av önskemålet att garantera vår säkerhet när det gäller oljeförsörjningen också i olika krissituationer. Den lagringsskyldighet som företagen har syftar inte bara till att klara deras egen försörjning i en kris. Den skyldigheten är en del av Sveriges samlade säkerhetssystem på det här området. Om en omläggning skall ske, måste den ske på ett sådant sätt att de här säkerhetskraven tillgodoses. Jag kan försäkra Karl Erik Eriksson att den översyn som nu pågår tar hänsyn både till beredskapssynpunkterna, till önskemålet att främja en övergång från olja till inhemska bränslen och till industrins situation.
Herr talman! Tack för de här sista positiva synpunkterna. Vi är överens om att en ändring bör ske i sådant tempo att vi har trygghet när det gäller beredskapen. Vi är helt överens. Det är inte bara en minskad oljeimport som är värdefull. När vi nu i stor utsträckning försöker övergå till inhemska bränslen, är det också värdefullt att vi stimulerar företagen att övergå till sådana. F. n. finns det ett överskott på flis. Jag vågar säga att det i mitt hemlän finns rader av, eller i varje fall flera entreprenadföretag som har satsat på detta och som inte har tillräcklig avsättning utan har det besvärligt ekonomiskt. Några företag har den senaste tiden gått i konkurs. Detta skulle vi kanske ha kunnat undvika om det funnits någon stimulans som gjorde att man utnyttjade inhemskt bränsle av typ flis, pellets och liknande i större utsträckning. Jag har förståelse för att det blir en viss övergångstid, men jag skulle vilja fråga statsrådet Dahl: Om den förändring som statsrådet är positiv till och som jag önskar, och som jag utgår ifrån att regeringen kommer att arbeta för, sker efter 1983 års kontrollstation, hur lång tid kommer det då att ta innan man kan säga till företagen att de inte behöver ha denna lagringsskyldighet som är så betungande ekonomiskt?
Herr talman! Förändringar av det här slaget tar tid, av skäl som jag tror att Karl Erik Eriksson känner till lika väl som jag. Med nuvarande regler måste överstyrelsen för ekonomiskt försvar före den 1 juli i år ge besked om vilken inlagringsskyldighet som företagen skall ha 1984. Företagen behöver det helt enkelt för att kunna göra praktiska dispositioner av olika slag. Sverige behöver det för att klara sina internationella och sina interna åtaganden ur beredskapssynpunkt. Parallellt med detta arbetar vi nu mycket intensivt med introduktionen av inhemska bränslen. Men kommuner och andra som skall gå över till sådana bränslen behöver också bygga om och t.o.m. nyinvestera i nya anläggningar. Inte heller detta är något som man gör på några veckor, eller ens på några månader. Den beslutsprocessen tar tid i både industrin och kommunerna. Vi driver på i den här frågan. Jag kommer om ett par veckor att besvara en interpellation av Bertil Jonasson om de inhemska bränslena och flisen, och då får vi närmare utveckla det här. Men förändringar över en natt är inte möjliga — vi skall se till att det här sker i bästa ordning.
Herr talman! Jag skall lyssna intensivt på det interpellationssvar som statsrådet nämnde och jag hoppas att det är lika positivt. Statsrådet säger att kommuner och andra måste ha tid på sig. Om jag har tolkat bestämmelserna rätt är de kommunala värmeverken genom dispens befriade från oljelagringsskyldighet. Min reflexion är: Om övergångstiden blir mycket lång, vore det då inte tänkbart att ge dispenser även till företag — medelstora företag som har enorma bördor på grund av att de binder upp stora kapital och förlorar stora summor i räntor?
Herr talman! Skälet till att man har gett dispens till kommuner är att värmeverkens tvångslager, till skillnad från industrins, i första hand är avsedda för deras egna behov i en eventuell krissituation. Om man däremot skulle få en mycket omfattande dispensgivning till industrierna, skulle vår generella beredskapssituation kunna påverkas. Vi måste se till att vi kan klara den på ett riktigt sätt, och det är därför den här översynen nu pågår.
Herr talman! För mig framstår det som om kommunala värmeverk och industrier i det här fallet borde jämställas. Det är inte riktigt rimligt att svensk företagsamhet skall ha lagringsskyldighet för den svenska oljan.
Herr talman! Får jag än en gång påminna om att de riktlinjer som gäller har riksdagen enhälligt fastställt på förslag av den dåvarande mittenregeringen.

Herr talman! Pär Granstedt ställer följande fråga till mig: Vilken beredskap finns, eller är statsrådet beredd att medverka till, för den situation som kan uppstå om kärnkraften av tekniska skäl måste avvecklas betydligt tidigare än till år 2010. En av utgångspunkterna för regeringens energipolitik är riksdagens beslut, som innebär att kärnkraftverken skall utnyttjas under sin tekniska livslängd och att den sista reaktorn skall stängas senast år 2010. Säkerhetsaspekter skall avgöra den ordningsföljd enligt vilken kärnkraftsblocken skall tas ur drift. Särskilda säkerhetsstudier genomförs med vissa tidsmellanrum för varje reaktor. Kärnkraftverkens säkerhet följs dessutom löpande av statens kärnkraftinspektion. Om en sådan situation skulle uppstå att något eller några kärnkraftsblock måste ställas av i förtid kan nödvändig elproduktion klaras, om än till väsentligt högre kostnader och ökat oljeberoende, eftersom elförsörjningen i dag och den närmaste framtiden kännetecknas av en relativt god tillgång till el. Det finns reserver i oljeeldat mottryck och i oljeeldad kondens. Inom ramen för det nordiska elsamarbetet finns möjligheter att minska elexporten och öka elimporten. På användarsidan har vi när det gäller nytillkommande elvärme ställt kravet att alternativa möjligheter till uppvärmning normalt skall finnas. För de elpannor som införs i fjärrvärmesystem och i industrier förutsätts att alternativa värmekällor finns. Dock vill jag understryka att följderna av ett ökat oljeberoende och högre elkostnader blir kännbara för samhället. Om det skulle inträffa att ett flertal av kärnkraftsblocken av säkerhetsskäl måste avvecklas i förtid är det ofrånkomligt att detta medför sådana störningar i elleveranserna att det svenska samhället drabbas mycket svårt. Sannolikheten för en sådan händelse, som om den inträffar säkert ej kommer att vara en isolerad svensk företeelse, måste emellertid bedömas som mycket liten. Det är dock angeläget att vi har en handlingsberedskap inför en sådan situation. Det ingår i arbetet för 1981 års energikommitté att belysa konsekvenserna för kraftförsörjningen om några kärnkraftsblock skulle behöva avvecklas i förtid. Det fortsatta arbetet får utvisa i vad mån kommittén behöver utveckla detta ytterligare. Jag utgår från att kommittén redovisar de åtgärder den bedömer nödvändiga.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Dahl för svaret på min interpellation. Tyvärr fick jag det i min hand först i dag, vilket gör att jag inte har kunnat ägna det den analys som det naturligtvis vore värt. Det här är ingenting som jag i och för sig vill lasta statsrådet Dahl för; tydligen har det skett någon miss. Men eftersom det är andra gången på ett halvår som jag har råkat ut för att få ett interpellationssvar samma dag som debatten äger rum, finns det kanske anledning för regeringskansliet att se över sina rutiner på det här området så att svaren kan komma fram i tid. Den planering som gäller för vår energipolitik förutsätter i stort sett att kärnkraftverken skall ha en sådan teknisk och ekonomisk livslängd att vi kan använda kärnkraft här i landet till år 2010. Men det är naturligtvis inte alldeles säkert att det blir på det sättet. Vi har kunnat konstatera att många kärnkraftverk har problem, och framför allt gäller det Ringhalsreaktorerna. Vi har sett läckageproblem i Ringhals 2 och 3, och vi har problem med resteffektkylsystemet i Ringhals 1 på grund av sprickbildning. De bekymmer som vi har upplevt i Sverige är inte unika för oss, utan man har sett likartade problem i andra länder också, problem som alltså hänger samman med utmattning i godset, tendens till sprickbildning osv. Det här kanske är ganska måttliga bekymmer. Det kan mycket väl hända att detta bara kommer att beröra få reaktorer och att problemen är lätta att bemästra. Men det kan också visa sig att de tekniska problemen i kärnkraftverken är av betydligt större omfattning. Det kan visa sig att den tekniska och ekonomiska livslängden för våra kärnkraftverk är betydligt kortare än vad man vid tidigare beslut har förutsatt. Man bör här ta hänsyn till det faktum att kärnkraftverk inte är särskilt väl ägnade att lappa och laga på. Vi har rigorösa säkerhetsregler, som bygger på att man måste hantera kärnkraftverk med särskilt stort allvar. Arbetsbetingelserna är inte heller de bästa när man skall laga kärnkraftverk, i varje fall inte om det skulle uppstå fel i de delar av kärnkraftverken som är radioaktivt besmittade. Detta gör att vi inte kan utesluta en utveckling där vi av ekonomiska och säkerhetsmässiga skäl måste avveckla kärnkraftverken betydligt tidigare än vad man tidigare förutsatt. Frågan är då vilken beredskap vi har för att hantera en sådan situation på ett tillfredsställande sätt. Det finns naturligtvis på detta område en betydande reserv här i landet, vilket är allom bekant och även framgår av svaret. Vi kan köra i gång oljekondenskraftverk och kanske också gasturbiner för att producera en del av den el vi behöver. Vi kan öka vår oljeimport, och vi kan, med någon tidsutdräkt, forcera kolintroduktionen. Men -— och det framgår också av svaret — det här är inte en problemfri hantering. Energiministern understryker i sitt svar att en sådan utveckling skulle kunna drabba vårt samhälle mycket svårt. Denna kunskap — förvissningen om att detta skulle kunna leda till svåra problem i vårt samhälle — gör det naturligtvis nödvändigt med en ordentlig handlingsberedskap. Man kan naturligtvis ha olika meningar om sannolikheten för att en sådan situation skall uppstå. Energiministern anser sannolikheten vara mycket liten. Jag har pekat på att det finns faktorer som gör att den kanske ändå inte är så liten. Det borde i alla fall finnas tillräckligt starka skäl för att ha ett ordentligt planeringsalternativ som utgår från förutsättningen att kärnkraften inte blir så långlivad som till år 2010. Det borde finnas anledning att i grunden analysera hur vi bäst förbereder oss för en sådan eventualitet och att göra de negativa konsekvenserna så små som möjligt. Det handlar t.ex. om att undvika att vi får ett alltför stort elberoende; att vi inte skapar en situation där vi måste ta i bruk kondenskraftverk och gasturbiner osv. om kärnkraften skulle falla bort. Det handlar också om att vi måste undvika att den rikliga tillgång på el som vi har just nu— det elöverskott som man kan säga att vi har — leder till att de alternativa, inhemska bränslena inte kommer fram och till att hushållningsinsatserna inte görs i den omfattning som vore önskvärd. Vi måste se på denna situation med ganska stort allvar. I föregående debatt illustrerades detta av tredje vice talmannen utifrån den värmländska situationen, där företag som producerar inhemska bränslen i dag gör konkurs. I helgen har landshövdingen i Norrbottens län slagit larm om problemen för de inhemska bränslena. Det är alltså fara å färde. Om det visar sig att de försök och satsningar som görs för att få till stånd en marknad för inhemska bränslen slår slint, kan det bli väldigt svårt att komma igen en annan gång. Detta gör att det finns behov av planering för en situation där kärnkraften avvecklas snabbare, där behovet av inhemska bränslen växer fram tidigare och där det är viktigt att hålla tillbaka utvecklingen av elberoendet. Det här borde ha varit ett naturligt uppdrag för utredningen som arbetar på det här området, EK 81. F. n. uppfattar jag det så, att direktiven för den utredningen är för snäva för att utredningen skall kunna gå på djupet i frågan. Det antyddes ju också i svaret på min interpellation att så är fallet. Frågeställningen blir naturligtvis då, om statsrådet är beredd att ge utredningen sådana tilläggsdirektiv att den i grunden kan utreda vilken handlingsberedskap vi behöver för att på ett bra sätt handskas med den situation som uppstår, om kärnkraften skall avvecklas tidigare än till år 2010.

Herr talman!

Centern, som hade en annan uppfattning i folkomröstningen, deklarerade i samband med riksdagsbeslutet att man naturligtvis skulle vara lojal med folkomröstningens resultat. Jag vill säga att det är mycket viktigt att vi alla uppträder på det sättet för att vi skall kunna lösa den här svåra uppgiften. Vad alla vet är ju att övergången till alternativ elproduktion blir dyr oavsett om den måste ske mycket snabbt eller långsamt, under en längre period. Men de flesta gjorde den bedömningen — och det medverkade till resultatet i folkomröstningen — att en mycket snabb omläggning skulle kosta samhället alltför mycket och att man inte skulle kunna klara den utan mycket svåra följder för samhället både ekonomiskt och socialt, och dessutom att det skulle vara praktiskt nästan omöjligt. Utgångspunkten för det resonemanget var — det vill jag också påminna om — de förnyade studier av kärnkraftens säkerhetsproblem som hade genomförts efter olyckan på Three Mile Island. Reaktorsäkerhetskommittén, liksom företrädarna för en majoritet av riksdagspartierna — och även, skulle det visa sig, svenska folket i folkomröstningen — kom fram till att det inte fanns anledning att göra någon omvärdering av kärnkraftens säkerhetsfrågor men däremot att skärpa säkerhetsbestämmelserna för verksamheten. Det var alltså det ställningstagande man kom fram till efter en utomordentligt hård och noggrann prövning efter Three Mile Island-olyckan, och det är på det som beslutet har grundats. Vi sade för vår del att hade man kommit fram till någon annan bedömning av kärnkraftens säkerhetsfrågor, då hade man också behövt ompröva hela programmet. Nu har vi riksdagsbeslut som bygger på folkomröstningen och dessa omprövningar. Vi har också strängare säkerhetsbestämmelser, som resulterar i att man t.ex. vid ibland små och ibland svårare problem omedelbart stänger av anläggningarna och vidtar åtgärder för att höja säkerheten. Vi har återkommande säkerhetsstudier som skall genomföras tre gånger i varje reaktors beräknade livslängd. F. n. pågår sådana särskilda säkerhetsstudier vid Oskarshamn I, i höst påbörjas en säkerhetsstudie vid Ringhals II och i vinter en vid Ringhals I och nästa år vid Barsebäck I och II. Senare kommer de andra anläggningarna att bli föremål för samma prövning, varpå man börjar om från början. Jag vill understryka att den prövning som sker naturligtvis är utomordentligt sträng, men varken de tillfällen då man på grund av problem har måst stoppa driften vid reaktorer för åtgärder eller de säkerhetsstudier som nu pågår har ju gett anledning till att någon har krävt en väsentlig omläggning av kärnkraftsprogrammet.

En rad förslag i detta avseende har redan lagts fram av den sittande regeringen, och fler kommer att läggas fram under det kommande arbetsåret. Jag kan försäkra att arbetet härmed pågår intensivt. När det sedan gäller de övergripande besluten om energiförsörjningen från 1990 fram till år 2010 så kommer ju riksdagen att få ta ställning till ett förslag 1985. Det förslaget förbereds av 1981 års energikommitté. Det är alldeles fel — och jag påstår inte heller något sådant i mitt svar — att det inte skulle kunna ingå i kommitténs arbetsuppgifter att behandla den fråga som Pär Granstedt tar upp. Det är dels formellt fel, dels också faktiskt fel. Jag var själv ledamot av denna kommitté fram till regeringsskiftet. Jag tog faktiskt initiativ i kommittén till att dessa frågor skulle studeras. Det finns inga som helst hinder i direktiven för det, och jag vet att de frågorna under vintern också varit uppe till genomgång och kommer att så förbli. Också de här frågorna kommer alltså att ingå i kommitténs övergripande bedömning. Något snabbare sätt att ta fram underlaget för en sådan bedömning och en sådan plan tror jag inte finns. Däremot kommer vi inte att vänta till 1985 med åtgärder för att få bättre fart på alternativen beträffande hushållningen och den kommunala energiplaneringen. Förslag om sådana åtgärder kommer slag i slag nu.
Herr talman! Först och främst vill jag beträffande folkomröstningen säga att vi givetvis respekterar dess utslag. Jag har inte vare sig i min interpellation eller i kommentarerna till svaret ifrågasatt det. Men det är ju inte så att folkomröstningsutslaget tvingar oss att till varje pris driva kärnkraftverken till år 2010, om det t.ex. skulle visa sig att det är tekniskt och ekonomiskt oförsvarligt att göra så. Någon sådan klausul fanns inte med i folkomröstningen. Att åberopa det i denna debatt är därför kanske litet malplacerat. Vidare förde Birgitta Dahl apropå folkomröstningen ett resonemang om att folkomröstningsutslaget innebar att man inte omvärderade kärnkraftens säkerhetsfrågor. Det är möjligt att socialdemokraterna inte gjorde det, men att svenska folket inte gjort det tror jag är litet förhastat att säga. Faktum är ju att folkomröstningsutslaget innebar ett beslut om en visserligen sen men dock avveckling av kärnkraften. Det uppfattade jag som en ganska betydande omsvängning från socialdemokraternas sida. Socialdemokraterna har tidigare varit för en betydligt mer omfattande kärnkraftsutbyggnad, utan någon speciell bortre gräns. Under trycket av folkopinionen och debatten efter händelsen vid Three Mile Island gick socialdemokraterna med på att sätta en bortre gräns för kärnkraftens användning i vårt land och att sätta ett slutdatum för en kärnkraftsavveckling. Jag håller med om att det är en avveckling som ligger orimligt sent i tiden ur säkerhetssynpunkt, men i folkomröstningen har det slagits fast att den bortre gränsen skall ligga där. Det är således ingenting att resonera om. Men jag återkommer till frågan: Vad gör vi om det visar sig av tekniska och ekonomiska skäl omöjligt att fortsätta att driva kärnkraftverken till dess? Det är alltså det som jag efterlyser en beredskap för. Då återstår naturligtvis frågan: Vilka möjligheter har EK 81? Vad som sägs i svaret är att det ingår i arbetet för 1981 års energikommitté att belysa konsekvenserna för kraftförsörjningen om några kärnkraftsblock skulle behöva avvecklas i förtid, och att det fortsatta arbetet sedan får utvisa i vad mån kommittén behöver utveckla detta ytterligare samt dessutom att kommittén skall redovisa de åtgärder den bedömer nödvändiga. Jag uppfattar detta som att kommittén inte i dag har i uppdrag att utreda och redovisa ett alternativ som bygger på en snabbare avveckling av kärnkraften än till år 2010. De uppgifter som jag under hand har fått om kommitténs arbete går också ut på att kommittén inte utreder något sådant avvecklingsalternativ. Mot bakgrund av vad jag har redovisat tycker jag att detta är beklagligt. Sedan kan man naturligtvis resonera om vad som är ekonomiskt och oekonomiskt när det gäller att använda alternativa energikällor. Det är möjligt att våra uppfattningar går isär på den punkten. Men jag vill än en gång betona att en förutsättning för det resonemang som jag tog upp i min interpellation var den handlingsberedskap som vi behöver ha, om det visar sig att de bedömningar som tidigare har gjorts om kärnkraftens tekniska och ekonomiska livslängd inte håller streck. Jag menar att det finns vissa indicier som gör att det är berättigat att ställa frågor av det här slaget. Man skall naturligtvis inte vänta på utredningsresultat, innan man vidtar åtgärder för att påskynda utvecklingen av inhemska energikällor, och jag vill tillägga: skynda på energihushållningen här i landet. Jag har aldrig tyckt att det är godtagbart att utan vidare åberopa sittande utredningar som ursäkt för att inte göra någonting. Här noterar jag med tillfredsställelse att det kommer ytterligare förslag från regeringen. Behovet av insatser för att få fart på de alternativa energikällorna och energihushållningen är stort, vilket beror på den marknad som har skapats på grund av den billiga överskottselen.
Herr talman! Får jag stillsamt påminna Pär Granstedt om att situationen när det gäller hushållning och alternativ och, om det uppfattas som en allvarlig brist, avsaknaden av en beredskapsplan — för en situation som den Pär Granstedt interpellerat om — också har ett visst samband med vad som på detta område hände under sex borgerliga regeringsår, eller rättare sagt vad som inte hände. Vi gör nu allt vad vi kan för att påskynda den praktiska utvecklingen på en rad områden. Jag kan bara konstatera att det var mycket illa beställt med den praktiska handlingskraften under de sex borgerliga åren, delvis därför att ni var så oeniga i just den här frågan. Det var nog mycket svårt för er att åstadkomma resultat. Nu är det litet lättare, och vi lägger inga fingrar emellan när det gäller att nå praktiska resultat. Sedan är det ju självklart att man inte till varje pris skall utnyttja kärnkraften till år 2010, om, som Pär Granstedt antyder, säkerhetsfrågorna skulle behöva åsidosättas. Både riksdagsbeslut och andra beslut som styr utvecklingen går ju ut på att säkerhetsfrågorna skall vara avgörande. Men jag vill understryka följande. Den bedömning av säkerhetsfrågorna som gjordes 1979, 1980 och 1981 i samband med de viktiga beslut som då fattades var att någon grundläggande omvärdering av kärnkraften med avseende på säkerhetsaspekterna inte behövde göras med anledning av de nya säkerhetsstudier som gjordes efter händelserna på Three Mile Island. Detta finns mycket klart redovisat i reaktorsäkerhetsutredningen och i förutsättningarna för folkomröstningen och riksdagsbesluten. Däremot skärptes säkerhetsbestämmelserna. Det fattades också — det är riktigt — ett nytt beslut om kärnkraftens utnyttjande. I motiven för vårt alternativ angavs uttryckligen att detta icke berodde på någon grundläggande omvärdering av kärnkraftens säkerhetsfrågor, eftersom vi hade konstaterat att det inte behövde göras någon omvärdering, utan på hänsynstagande till människors oro och opinionen i landet. Det var skälet till att parentesen sattes. Detta har alltså klart redovisats, och självfallet kommer vi inte att vika på den punkten. Jag vill än en gång framhålla, att om vi skall kunna få handlingskraft och arbetsro på detta område och tilltro till demokratin, är det viktigt att både de som vill ha en snabbare avveckling och de som inte vill ha någon avveckling alls, utan som vill utnyttja kärnkraften i 40 år, faktiskt håller sig till de fastställda spelreglerna. Självfallet kommer vi för vår del att hela tiden följa säkerhetsfrågorna, och självfallet måste vi handla på det sätt som säkerhetsgranskningen kräver, om någonting oväntat skulle inträffa. Men grunden är ju att man inte bedömer att så kommer att ske. Sedan vill jag bara än en gång säga att jag faktiskt vet vad 1981 års energikommitté arbetar med. Jag följer arbetet mycket noga, och jag talade med dess sekreterare för bara några dagar sedan. Jag var själv ledamot under de första 1,5 åren och var den som där tog initiativet till att man skall göra sådana genomgångar av säkerhetsfrågorna som klargör om förutsättningarna håller eller inte. Jag vet också att SKI under vintern hos kommittén har lämnat en sådan redovisning som jag på min tid som ledamot begärde, och att detta arbete kommer att fortsätta. Eftersom kommittén skall redovisa på vilket sätt vi skall klara energiförsörjningen framöver, så kan den också redovisa hur vi skall klara elförsörjningen och energiförsörjningen i övrigt om kärnkraften inte kan utnyttjas under den förutsedda tiden. Det är självklart att den måste göra det, om man kommer fram till någon ny bedömning av säkerhetsfrågorna. Så förhåller det sig med detta. Till slut vill jag bara säga — det glömde jag förut — att jag inte vet vad det beror på att Pär Granstedt inte har fått interpellationssvaret förrän nu. Det var färdigt i onsdags till lunchtid. Jag vet inte om det möjligen kan vara så, att det skickades till riksdagen och Pär Granstedt inte har varit här under långhelgen. Vi skall naturligtvis kolla om det är på det sättet. Men interpellationssvaret var färdigt i mycket god tid.
Herr talman! När det gäller den rent tekniska saken är det alldeles riktigt att jag inte var här under långhelgen. Riksdagen sammanträdde nämligen inte under långhelgen. Därför var det kanske inte särskilt meningsfullt att skicka interpellationssvaret hit, om man ville nå mig. Jag tror att det är viktigt att man i sådana här situationer också skickar interpellationssvaret hem till riksdagsledamoten, om avsikten är att ledamoten skall få interpellationssvaret inom föreskriven tid. Men sådana här saker kan ju hända. Det är bara viktigt att det inte händer för ofta. Birgitta Dahl återkommer ju alltid systematiskt till det elände som, enligt vad hon upplevde, fanns under de sex icke-socialistiska regeringsåren på energipolitikens område. Jag skulle gärna ta den debatten med Birgitta Dahl någon gång i det rätta sammanhanget. Jag delar inte alls uppfattningen att det rådde någon handlingsförlamning. Tvärtom var det en lång rad viktiga beslut som fattades under den här perioden. Men jag tror inte att vi skall inveckla oss i den historiska analysen just nu. Vad jag dock tycker bör noteras är att jag inte i min interpellation har ifrågasatt folkomröstningsresultatet. De antydningar som energiministern gör om attt.ex. jag inte skulle hålla mig till spelreglerna är alltså mycket illa grundade. Vad jag konstaterade var att det kan finnas tekniska och ekonomiska skäl som gör att kärnkraften inte får den livslängd som man har förutsatt. Det medgav, såvitt jag förstod, också energiministern. Då är vi således ense på den punkten. Vi behöver inte diskutera vem som följer folkomröstningsresultatet och vem som inte gör det, eftersom vi här tydligen intar samma ståndpunkt. Frågan är då hur man skall förbereda sig för ett sådant alternativ. Jag har menat att det kunde vara lämpligt att EK 81 utredde en variant där man avvecklar kärnkraften snabbare än till år 2010, för att vi skall kunna se vilken beredskap vi då behöver för att det inte skall uppstå en massa kostnader och miljöproblem för samhället. Att utredningen belyser konsekvenserna för kraftförsörjningen om några kärnkraftsblock skulle behöva avvecklas i förtid, som det står i interpellationssvaret, uppfyller alltså inte det krav som jag har ställt — ett sammanhållet alternativ där man verkligen ordentligt kan se vilka åtgärder som behövs för att vi skall klara en sådan situation. Vi får väl se vilket resultat som EK 81 kommer till. Det besked jag har fått hittills är i alla fall att EK 81 inte utreder något sådant sammanhållet alternativ. Kanske de uttalanden som industriministern har gjort här kan leda till att EK 81 stimuleras att faktiskt utreda ett sådant alternativ.

Herr talman! Kerstin Anér har frågat mig vilken frihet kriminalvårdsstyrelsen har att utforma påföljder, när en 15-åring har dömts till fängelse. Enligt 4 § lagen om kriminalvård i anstalt skall anstaltsvården utformas så att den intagnes anpassning i samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. Vidare bör verksamheten från början inriktas på åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten. Enligt 8 § samma lag skall vid placering av en intagen som inte fyllt 21 år särskilt beaktas att han, om inte särskilda skäl föranleder annat, hålles åtskild från sådana intagna som kan inverka menligt på hans anpassning i samhället. Vid val av anstalt eller anstaltsavdelning för en dömd tas hänsyn till en mängd faktorer, bl.a. den dömdes ålder. Inom kriminalvården finns ett 70-tal anstalter av varierande karaktär med avseende på bl.a. storlek, slutenhet, sysselsättningsmöjligheter, utbildning och personalresurser. Under verkställighetstiden finns det möjlighet att vid behov placera en intagen utanför anstalt enligt 34 § kriminalvårdslagen. En sådan placering kan t.ex. avse familjehem eller behandlingshem. Beslut härom fattas av kriminalvårdsnämnden eller övervakningsnämnd. Det framgår av vad jag har sagt att det finns stora möjligheter att utforma verkställigheten efter de behov som föreligger i det enskilda fallet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag understryker att vad vi talar om här naturligtvis inte är rättsskipningen som sådan, utan vad det gäller är de konkreta behandlingssätt som finns enligt svensk lag för exempelvis en 15-åring som begått ett svårt brott. Ingen tror ju att han blir bättre av att sättas i fängelse. Vi har i Sverige många gånger upprörts över andra länders sätt att sätta barn i fängelse, och som ordförande i Rädda barnen har jag flera gånger protesterat mot det. Då vore det inte särskilt roligt om vi måste uppleva att vi gör samma sak här. Rädda barnens barnombudsman har gjort den erfarenheten att allt fler ungdomar som är i de här åldrarna och som alltså kan definieras som barn döms till fängelsestraff. Vad sker sedan med dem i praktiken? Det är klart att det är bra att det finns lagar som säger att barnen skall få särskild vård och behandling som är inställd på rehabilitering och återanpassning, men det vore önskvärt att få en komplettering till statsrådets svar, nämligen uppgifter om vad vi i sådana fall som detta med den aktuelle 15-åringen har för praktiska möjligheter att följa de lagparagrafer som statsrådet läste upp. Vad har skett de senaste åren med barn som fått så här stränga straff? Var sitter de i dag? Kan justitieministern svara på dessa frågor?
Herr talman! Jag kan redovisa litet statistik. Under 1980 intogs 26 ungdomar i åldern 15-17 år på kriminalvårdsanstalter. Motsvarande tal 1981 var 28. Det är således relativt konstanta tal. Jag tycker ärligt talat att de är för höga. Det är nämligen svårt att placera en 15-åring inom kriminalvårdens anstaltssystem utan att han eller hon skadas allvarligt. Inom kriminalvården handläggs därför dessa frågor ytterligt omsorgsfullt. Jag skall ge några exempel på vilka åtgärder som kan tänkas. Då det gäller val av anstalt för ungdomar finns det ett antal f. d. ungdomsanstalter, där personalen har stor vana att ta hand om yngre kriminella. Det gäller t.ex. anstalten Skenäs, som också har en bra utbildningsverksamhet. Anstalten Roxtuna kan också nämnas. Sedan kan man enligt 34 § kriminalvårdslagen placera en intagen utom anstalt, t.ex. inom sjukvården och i behandlingshem eller familjehem. Det finns ingenting som hindrar att den placeringen sker på ett mycket tidigt stadium. Även om de flesta placeringar bara gäller några månader finns det ingenting som hindrar att placeringen kommer att omfatta en längre tidsperiod. Man kan också ordna med frigång från mindre öppna anstalter, och det finns olika slag av metoder. Men — jag upprepar det — våra kriminalvårdsanstalter är inte avsedda för ungdomar.
Herr talman! Jag tackar för denna komplettering. Jag vet inte om det finns sådana siffror, men det hade varit intressant att få svar på min fråga hur många som i praktiken undergår den ena eller andra behandlingstypen. Jag skulle också vilja veta om det verkligen kan tas för givet att ingen av dessa ungdomar mellan 15 och 17 år befinner sig på kriminalvårdsanstalter i traditionell mening, alltså tillsammans med äldre ”kriminalvårdskonsumenter”. Ärstatsrådet nöjd med de praktiska inte de juridiska — möjligheter som vi har att ta hand om dessa barn? Har statsrådet annars några planer på att utvidga dessa möjligheter? Det är ju så att den regering som statsrådet tillhör och Rädda barnen var och en på sitt håll är involverade i förberedelserna för FN:s barnkonvention. Där föreligger mycket bestämda förslag om att det skall bli en internationell konvention om att man inte får sätta barn i fängelse. Jag skulle vara väldigt glad om jag kunde veta att vi kunde driva denna fråga i internationella sammanhang och vara säkra på att den inte blir en bumerang mot oss. Jag hoppas att statsrådet delar den inställningen.
Herr talman! Jag kan svara rätt upp och ner på Kerstin Anérs fråga. Jag är inte heller nöjd med kriminalvården över huvud taget och givetvis inte nöjd med de resurser och möjligheter man har att ta hand om unga intagna. Det finns fortfarande mycket att göra. Över huvud taget kan man inte vara nöjd med ett system som innebär att man i den stora utsträckning som sker nu berövar människor friheten — framför allt berövar ungdomar friheten. Man undviker till varje pris att placera ungdomar i nära kontakt med kanske ofta gravt kriminella personer. Man är väldigt noga inom kriminalvården med att undvika det slaget av kontakter. Tyvärr kan jag inte nu-— jag tror inte att tiden räcker till för det — ge någon mer uttömmande redogörelse för de fall som har förekommit. Men det kanske blir tillfälle att återkomma till detta.